Fru talman! Jag tackar justitieministern för svaret. Häromveckan var det många som upprördes av ett TV-program, där det beskrevs hur en ung man från sin bostad hade blivit åsyna vittne till inbrott in hans egen bil. Försedd med en dykarkniv lyckades han springa ifatt tjuven och hålla fast denne, varvid en rispa uppstod på tjuvens kind. Tillkallad polis häktade tjuven. Det upprörande var att också bilägaren fick sitta häktad, i hans fall i tio timmar, varjämte han dömdes till 7 000 kr i böter och till att betala skadestånd till tjuven på 14 500 kr. Bilägaren intervjuades i TV och sade att han knappast flera gånger skulle våga försvara sin egendom, när tydligen domstolen stod på tjuvens sida. Det var mot denna bakgrund som jag ställde min fråga i syfte att stärka den brottsdrabbades ställning. Sedan jag ställde frågan har jag haft tillfälle att läsa domen, som visade att TV-reportaget var totalt vinklat till domstolens nackdel. Jag övervägde då att ta tillbaka frågan, men jag tyckte likväl att den var värd att debattera. Av domen framgick följande. För det första: Bilägaren såg inte den som hade gjort inbrottet, utan blott att en bilruta var sönder. Han saknade vid det tillfället inte heller någonting i bilen. För det andra: Bilägaren sprang ifatt en person som inte bar på något tjuvgods, men som faktiskt var en av de två som gjort bilinbrottet och tagit en CD spelare. Han överföll denne och skar honom i ansiktet på två ställen. Den överfallne fick sys med flera stygn. Han skulle få lov att leva med de två ärren i framtiden. För det tredje: Bilägaren var medveten om misshandeln, eftersom han godtog 6 000 kr av de Inget av detta nämndes i TV-programmet, som var ett grovt försök att manipulera tittarna och diskriminera svenskt rättsväsen. Som detta ärende nu utvecklas är det mera ett moraliskt än ett juridiskt spörsmål. Men jag hoppas att justitieministern håller med mig om att det behövs en högre mediemoral.
Fru talman! Jag skall inte göra några invändningar mot den beskrivning som Knut Wachtmeister gav. Men vad som är viktigt är att vi alla är medvetna om den rätt att ingripa som vi enligt lag har. Det är otroligt viktigt att vi som medborgare vågar och vill ingripa när någon gör sig skyldig till brott. De svenska reglerna har en vid omfattning, vilket jag hoppas framgår av det svar som jag gav på frågan.
Fru talman! I Dagens Nyheter för en dryg vecka sedan var det en artikel av professorn i straffrätt, Susanne Wennberg. Under rubriken Vrångbilder i pressen beklagade hon mycket att protester mot domar grundas på felaktiga massmedierapporteringar. Det är alltså en sak som vi måste försöka att komma till rätta med. Jag välkomnar justitieministerns svar, och jag håller helt med henne, särskilt när det gäller de två avslutande meningarna beträffande upptrappning av våldet i samhället. Jag är också mycket glad att justitieministern har tillkallat en parlamentarisk kommitté, eftersom det finns en del saker att lära på det här området. Jag läste för en tid sedan följande: En bilist förföljde en bilburen tjuv och tillkallade genom sin biltelefon polisen, som tog fast tjuven. Bilisten som hjälpte polisen blev avtackad på platsen, men han blev samtidigt anmäld för att han vid förföljandet inte hade respekterat stopplikten vid utfarten till huvudväg. Detta är en medieuppgift som alltså inte är garanterat sann. Jag tackar än en gång för svaret på frågan. Jag är glad över justitieministerns ställningstagande och för att hon skall tillsätta en parlamentarisk kommitté som skall överväga dessa frågor.

Fru talman! Göthe Knutson har frågat mig om skälen till att det inte är aktuellt att se över de regler som tvingar en svensk ambassad och svenska myndigheter att utfärda ett nytt pass till en medborgare som har blivit fråntagen sitt pass på grund av misstanke om brottslig gärning. Inger Hestvik har frågat mig om inte de svenska passlagarna måste ses över, så att svenska myndigheter kan vägra att utfärda ett nytt pass åt en person som är frihetsberövad i ett annat land. Lars Moquist har frågat mig om det förehållandet att en svensk utlandsmyndighet i ett visst fall utfärdat ett pass föranleder en översyn av lagstiftningen på det berörda området. Bakgrunden till frågorna är ett uppmärksammat fall där en svensk medborgare, som befann sig i Thailand och var misstänkt för att där ha begått brott, fick ett nytt pass. Jag vill först säga att det naturligtvis ankommer på varje land att besluta om sina straffprocessuella tvångsmedel och andra regler som möjliggör att brottslingar kan lagföras. Sådana regler bör inte sammanblandas med de bestämmelser som gäller i fråga om utfärdande av pass för svenska medborgare. Enligt den svenska passlagen har en svensk medborgare rätt att på ansökan få ett vanligt pass om inte annat följer av den lagen . I passlagen finns särskilda bestämmelser för det fall sökanden är misstänkt för brott . Dessa bestämmelser gäller emellertid bara svenska förundersökningar. Att en svensk medborgare utomlands är misstänkt för brott utgör alltså inte ett skäl att vägra pass. Detsamma gäller för övrigt om en svensk medborgare utomlands är anhållen, häktad eller avtjänar frihetsstraff. 7 § första stycket regeringsformen). Denna rättighet är absolut, dvs. den kan inte inskränkas utan föregående grundlagsändring. En svensk medborgare skall alltså släppas in i Sverige, även om han eller hon inte kan uppvisa ett pass vid gränsen. Regleringen i passlagen måste ses mot bakgrund av den grundlagsfästa rättigheten att resa in i Sverige. Att få ett pass kan ju vara en förutsättning för att alls kunna ta sig till den svenska gränsen. Bestämmelsen i 11 § passlagen, som innebär en rätt för svenska medborgare att alltid få ett pass för direkt resa till Sverige, vilar uppenbarligen på denna princip. Av betydelse i detta sammanhang är också att det finns bestämmelser i brottsbalken som ger en svensk domstol möjlighet att döma svenska medborgare för brott som begåtts utomlands (se 2 Jag ser inget skäl att se över reglerna om pass. Enligt min mening skall svenska medborgare som befinner sig utomlands även i framtiden ha rätt att få ett pass för att kunna resa hem. Som framgått är det en rättighet som bör gälla oberoende av vilka misstankar om brott som kan föreligga.
Fru talman! Jag tackar justitieministern för svaret. Skälet till min fråga var att utförligt få klarlagt varför vederbörande brottsmisstänkte svensk i Thailand så lätt, eller över huvud taget, fick ett pass när han där var frisläppt endast mot borgen. Jag konstaterar att det nu föreligger en grundlagsskyddad rättighet, en absolut rättighet, för en svensk medborgare att kunna få ett nytt pass så att han eller hon kan återvända till Sverige om det skulle hända någonting utomlands. Jag kan emellertid inte låta bli att förundras över hur lätt denne brottsmisstänkte svenske medborgare kom ut ur Thailand. Eftersom detta brott var en stor nyhet i praktiskt taget alla thailändska tidningar -- åtminstone efter vad som alldeles tydligt har framgått av svenska medier -- var detta ett uppmärksammat fall. Genom uppmärksamheten hoppas vi att det bringar en preventiv verkan, vilket är angeläget. Men att man då låter denna person så lätt slinka ut ur Thailand är anmärkningsvärt. Jag vill fråga justitieministern om det kan finnas några speciella synpunkter på just det förhållandet.
Jag vill erinra om att kammaren inte får överlägga om lämpligheten eller rättsenligheten av myndighetsagerande i enskilt fall.
Fru talman! Jag tackar statsrådet för svaret. Det gav ett klargörande i en mycket svår fråga. Sexturister och pedofiler har debatterats här tidigare i kammaren. Jag har sett mycket positivt på regeringens åtgärder när det gäller att komma till rätta med dessa problem och att göra det omöjligt eller åtminstone försvåra för svenska pedofiler och sexturister att i ett annat land agera fritt med minimal risk för att bli upptäckta och straffade. Det var ett stort steg framåt när 66-åringen med hjälp av svensk polis och Rädda barnen togs på bar gärning och ställdes inför rätta i Thailand. Man kunde nu statuera exempel och visa samhällets avsky. Men man missade kanske möjligheten att statuera exempel genom att 66-åringen har fått ett nytt pass utfärdat av svenska ambassaden, trots att en rättsprocess mot honom pågår och trots att thailändska myndigheter har gjort bedömningen att han skall stanna i Thailand till dess att rättsprocessen är avklarad. Därför har de tagit hans pass. Det är omöjligt för gemene man att förstå logiken bakom den svenska passlagstiftningen. Trots svaret kvarstår frågan om man inte har möjlighet att förhindra den svenska ambassaden att utfärda ett nytt pass till personer som omfattas av en utländsk rättsprocess. Måste grundlagen ändras för att rättssamhället skall kunna upprätthållas?
Fru talman! Jag tackar för det svar som vi har fått på den fråga som vi alla tre har ställt. Det som upprör i just det här fallet är självfallet att det rör sig om barn. Jag inser att sådana här fall säkert har inträffat många gånger tidigare, men att det när det har gällt andra brott inte har uppmärksammats av medierna. Det är viktigt att man funderar igenom hur svensk lagstiftning över huvud taget skall vara utformad i de fall liknande händelser inträffar. Det finns länder som inte har ett fungerande rättsväsende, där vilka straff som helst eller t.o.m. dödsstraff kan utdömas. Man borde egentligen göra skillnad mellan de fall då en person har tappat sitt pass och de fall då en myndighet i en rättsstat har behållit passet i akt och mening att kunna ställa vederbörande inför rätta. Att man ställs inför rätta innebär ju inte att man blir dömd. Man borde göra skillnad på dessa båda punkter, dvs. om en person har tappat sitt pass eller om en utländsk myndighet, som i det här fallet en domstol, har tagit ett pass i beslag.
Fru talman! Ett lands processuella regler är interna och man har själv total makt över dem. I Sverige har vi inte ett borgensförfarande. Varför har vi inte det? Jo, därför att vi anser att vi när det över huvud taget finns grund för häktning också skall ha total kontroll över den som är misstänkt. Andra länder har valt -- men det är deras val -- att frisläppa häktade mot borgen. När det sedan gäller passlagen och den grundlagsskyddade rättigheten, tror jag att vi skall stanna upp och fundera över vad det egentligen är som gör att vi reagerar så starkt mot att mannen fick tillbaka sitt pass. Det är väl därför att vi alla är angelägna om att rätt kunna utröna om mannen har gjort sig skyldig till ett brott och, om så är fallet, att han också kan lagföras. Det är våra motiv. Men jag har en känsla av att vi i debatten icke har låtit känslorna passera de grå cellerna, utan vi går litet vidare. En hel del hämndkänslor har kommit in i den här debatten. Det är lätt att tycka att det är bra att han sitter i ett fängelse som inte är så bra som våra. Detta finns som en underton i den här diskussionen. Det viktiga är att vi får ett brott utrett och, om det finns grund, att det också blir lagföring. Vad är då vårt ansvar? Jo, vårt ansvar är att se till vi förbättrar våra möjligheter att lagföra brott som är begångna utomlands. Detta har vi gjort bl.a. genom att utbilda våra sambandsmän i Bangkok för att de skall kunna medverka i utredningar när det gäller sexuella brott mot barn. Detta är vårt ansvar. Min taletid håller på att ta slut. Men jag vill också gärna föra ett resonemang om just passlagen och logiken bakom den, men jag ber att få återkomma.
Fru talman! Det är klart att det är mycket känslor bakom sådana här ställningstaganden och frågor. Jag kan förstå att man som svensk i utlandet skall ha en möjlighet att få ett nytt pass om det gamla har gått förlorat. Man skall helt enkelt ha rätt att komma hem. Men med upparbetande av rutiner mellan utländska myndigheter och svenska ambassaden borde det finnas möjlighet att klara båda dessa problem. Jag tycker att frågan är för stor för att bli olöst på grund av, vad jag ser det som, byråkratiska och administrativa svårigheter. Man kanske kan ta upp en diskussion om problemet med borgensförfarandet i andra länder och belysa vad deras borgensförfarande medför för vårt land. Jag kan bara hoppas att justitieministern, om hon inte omprövar sitt ställningstagande, åtminstone försöker finna andra utvägar så att de här barnen, som behandlas mycket illa av svenska pedofiler och sexturister, inte kommer att bli utsatta i framtiden. Det är i alla fall bra -- som det står i svaret på s. 2 -- detta med sambandsmän i Bangkok och att brottslingarna kan dömas här hemma.
Fru talman! Jag delar helt justitieministerns syn att det är bra om man inte låter känslorna fara i väg, utan först låter de grå cellerna arbeta. Man bör då ta fasta på, som justitieministern mycket bestämt gjorde, att den svenska passlagen åtminstone härvidlag är korrekt, och att rättigheten till pass är stadfäst i grundlagen. Jag upprepar vad jag tidigare sade om den omfattande publicitet som kan komma till stånd i sådana här fall. Det har en preventiv verkan. Vad vi diskuterar är ett avskyvärt brott, där misstanke förelåg mot en person. Vi skall dock vara rädda om vår passlag.

Fru talman! Jag vill bara upprepa den fråga jag ställde om huruvida det finns anledning att göra skillnad på de fall där en myndighet i t.ex. Thailand tar till vara ett pass för att vederbörande inte skall kunna lämna landet och de fall där vederbörande helt enkelt har förlorat passet av andra skäl. Det här fallet börjar anta väldigt stora proportioner. Det har inte alls med detta att göra, men jag tycker att det är mycket märkligt att människor i sådana här fall skall behöva gå ut i pressen och tala om att de inte är skyldiga. Det som man får se på löpsedlarna i dag är mycket märkligt.
Fru talman! Jag är inte beredd att arbeta fram en lagändring av det slag som Lars Moquist är ute efter. Skälet till det är att det blir omöjliga gränsdragningar. Är passet tappat eller stulet? Vem har bevisbördan för vad? Vi har färska exempel på personer som på grund av sådant som betraktas som brott i det aktuella landet har blivit fråntagna sina pass. Vi betraktar inte samma beteenden som brott och har snabbt kunnat ge dessa personer möjlighet att lämna landet genom att ge nya pass. För mig är det viktigt att vi håller fast vid grundlagens principer. Att vara svensk medborgare innebär att man tillhör den svenska familjen. I en familj öppnar man dörren även för dem som har burit sig illa åt. När de sedan kommer innanför dörren, ser man till att göra klart för dem att vi inte accepterar detta beteende. Vi måste bli bättre på att lagföra svenskar som gör sig skyldiga till brott utomlands. Vi håller på att bli bättre på det.
Fru talman! Justitieministern säger att man inte kan skilja mellan stulna och tappade pass. Det var inte det frågan gällde. Det gäller de fall då en domstol har lagt beslag på ett pass eller då det har kommit bort på ett annat sätt. Det är alltså just den distinktionen jag vill ha fram.
Fru talman! Jag tog också i. Men vi har fall då människor har blivit fråntagna sina pass av annat lands myndigheter på grund av att de har gjort någonting som betraktas som allvarligt brott i det landet, men där vi kanske inte ens betraktar beteendet som ett brott. Då kan vi inte ha en sådan generell regel. Hur skall den se ut? Det är egentligen ointressant för mig. Som svensk medborgare skall man ha möjlighet att komma hit, men det är vårt ansvar att se till att man blir straffad för de brott man begått.

Fru talman! Bert Karlsson har frågat mig om jag vill medverka till att Torbjörn Moberg blir benådad i avvaktan på att domen mot honom omprövas. Bert Karlsson hänvisar till en lagakraftvunnen dom i vilken Torbjörn Moberg dömdes till ett långvarigt fängelsestraff för våldtäkter som han anser aldrig har ägt rum. Av allmänna principer följer att regeringen i ett nådeärende inte gör någon omprövning av skuldfrågan eller brottets straffvärde. Nådeinstitutet är inte ett korrektiv till oriktiga domar. Det är i stället resningsmöjligheten som då skall användas. Genom nåd är det emellertid möjligt för regeringen att efterge eller mildra påföljden i fall där denna på grund av omständigheter som inträffat efter domen framstår som obillig. Torbjörn Moberg kan naturligtvis, liksom alla andra dömda, ansöka om nåd. Regeringen har möjlighet att av nåd medge den dömde avbrott i verkställigheten av ett fängelsestraff. Av vad jag nyss sagt framgår dock att det knappast räcker med att den dömde i nådeärendet åberopar att domen är felaktig. Regeringen kommer naturligtvis att ge nåd om det föreligger skäl för det. Jag kan dock självfallet inte i dag uttala mig om förutsättningarna för bifall i detta enskilda fall. Avslutningsvis kan jag inte låta bli att nämna att Ny demokrati motionerat om att åklagarens bevisbörda i brottmål skall minskas.

Fru talman! Jag kan förstå att man inte kan diskutera enskilda fall. Anledningen till att jag har gjort det är att jag vill belysa vilka problem som är förknippade med ett antal domar -- inte bara den här, utan många andra -- där allmänheten ifrågasätter domsluten. De utredningar som har gjorts i Sverige visar också att tilltron till domstolarna har minskat ganska kraftigt. Det här är naturligtvis oroande. Jag tycker därför att det är viktigt att man gör allt för att i så stor utsträckning som möjligt rätta till en hel del av dessa, som jag vill uttrycka det, anmärkningsvärda domar. Jag kan förstå att man inte kan gå in på detta enskilda fall och plötsligt ändra någonting, men det är viktigt att man från regeringens och riksdagens sida gör allt för att förändra attityderna och motverka felaktiga domar.
Fru talman! När det gäller ifrågasättandet av våra domstolar är det nog snarare allmänhetens uppfattning att våra domstolar är för milda i sin bedömning. Jag kan inte låta bli att återkomma till det jag talade om tidigare. Om vi skall ändra våra attityder i den riktning Bert Karlsson är ute efter i sin fråga måste det rimligtvis innebära att man i Ny demokrati säger nej till sin egen motion. Den går i precis motsatt riktning. Den skall göra det lättare för domstolarna att hitta en skyldig genom sänkta beviskrav.
Fru talman! Jag medger att det kan verka litet motsägelsefullt. Det brott det nu är fråga om, våldtäkt, är naturligtvis speciellt. Det är fråga om tilltro till olika parter. Jag kan förstå att det är mycket, mycket svårt att döma, men det är också mycket viktigt att det inte görs misstag. Jag tror att många är upprörda över detta speciella fall. Jag tror därför att det är viktigt att vara litet försiktigare i just våldtäktsmålen. Det finns ett liknande fall där en 13-åring blev våldtagen och det efteråt visade sig att en hel del av hennes uppgifter inte stämde. Dessa uppgifter påverkade ändå domslutet.
Fru talman! Vi har mycket höga krav på bevisning i det svenska systemet. Det gäller genomgående. Min uppfattning är att det generellt krävs otroligt mycket för att den som påstår att brott inträffat och inte har materiell bevisning skall vinna tilltro. Vi har ett instanssystem som är en viktig garant för att domstolarna så långt det står i mänsklig makt skall kräva tillräcklig bevisning. Jag tycker också att vi skall påminna oss om att vi så lätt för diskussioner utan att någon av oss är insatta. Det är möjligt att Bert Karlsson har läst domen eller var närvarande vid rättegången. Jag har varken läst dom eller varit närvarande vid rättegång, och jag uttalar mig alltså inte i det här fallet. Det är så väldigt lätt att vi har uppfattningar om ett domstolsavgörande. När vi sedan läser domen ser vi att verkligheten var helt annorlunda.
Fru talman! Jag har faktiskt satt mig in i det här fallet. Det är klart att det i och för sig inte spelar någon roll vad jag tycker och tror. Jag tror att ett misstag tyvärr har begåtts i detta fall, precis som i fallet med den 13-åriga flickan, där det visade sig att hennes uppgifter inte stämde. I rätten var hon säkert trovärdig, men efteråt ser man att det inte var som hon hade beskrivit det. Det fanns anledning att misstänka att också det hon sagt i rätten i övrigt inte stämde. Det visar hur farlig denna typ av brott är och vilka misstag som kan begås. För den som drabbas är det fruktansvärt att bli oskyldigt dömd.
Fru talman! Det är väldigt viktigt att vi värnar om det s.k. resningsinstitutet i det svenska systemet, vilket ger oss möjlighet att få även en lagakraftvunnen dom prövad, om det i efterhand framkommer väsentliga uppgifter som kan påverka utgången. Det institutet får vi aldrig ge avkall på. Det är den bästa garantin vi har för att undvika felaktiga domar.
Fru talman! Jag kan inte undvika att jämföra olika utslag. I detta fall är det fråga om ett oerhört långt fängelsestraff. Man kan jämföra detta brott med andra brott. Det kan faktiskt gälla mord, men den misstänkte åtalas för dråp och får bara ett års fängelse fast han har tagit livet av en person. Jämför man detta med straffet i det aktuella fallet, åtskilliga år, börjar man ju undra hur straffskalorna är konstruerade. Det har jag reagerat mot just i detta fall.

Herr talman! Liisa Rulander har frågat mig vilka åtgärder regeringen avser att vidta för att utveckla och stärka familjehemsvården. Frågan är ställd mot bakgrund av att riksdagens revisorer i en rapport om familjehemsvård för barn och ungdom har riktat kritik såväl mot kommunernas som mot tillsynsmyndigheternas arbete. sammanfattat kritiken och ansett att åtgärder behövs för att utveckla och stärka familjehemsvården, bl.a. genom utbildning, stöd och handledning till familjehemsföräldrarna. När samhället tar på sig ansvaret att omhänderta barn genom att lyfta dem ur sin miljö väcker det, som frågeställaren påpekat, hopp om förbättring för barnet och familjen. Jag har tagit fasta på den kritik som anförts i olika undersökningar. Samhällets ansvar för barn som omhändertas och placeras i familjehem är otvetydigt. Därför är de brister som redovisats oacceptabla. Jag avser att på torsdag denna vecka föreslå att regeringen ger ett brett uppdrag till Socialstyrelsen med syftet att utveckla familjehemsvården. Uppdraget har utarbetats i samråd med Socialstyrelsen. Synpunkter har också inhämtats från flera personer med långvarig erfarenhet på området. I uppdraget ingår att Socialstyrelsen tillsammans med länsstyrelserna till kommunerna bör föra fram och diskutera den kritik som anförts för att därigenom ge ett underlag för att åtgärda de brister som finns i dag. Utbildning av familjehemsföräldrar har i alltför hög grad lämnats till familjehemmens organisationer. Organisationerna gör ett bra och många gånger nödvändigt arbete och har också i mycket stått för den utveckling som skett på området. Dock måste socialtjänsten ta ett större ansvar för att de familjer som på uppdrag av socialtjänsten tar emot andras barn i sina hem får den hjälp och det stöd som uppgiften kräver. Jag föreslår att Socialstyrelsen, utifrån sin samlade kunskap om nationellt och internationellt utvecklingsarbete och forskning, sammanställer ett utbildningsmaterial att användas vid utbildning av familjehemsföräldrar. Ibland utvecklas en olycklig kamp om barn som varit länge i familjehem eller som placerats i späd ålder. Socialtjänsten ställs ofta inför svåra bedömningar, t.ex. om när det kan vara motiverat att begära vårdnadsöverflyttning till familjehemsföräldrarna. Socialstyrelsen bör därför få i uppdrag att sammanställa kunskap och överväga behovet av allmänna råd till vägledning för socialsekreterare i denna fråga. Jag föreslår också att Socialstyrelsen följer utvecklingen för invandrarbarnen i familjehemsvården och bedömer om åtgärder krävs t.ex. för att barnen skall kunna bibehålla kontakten med den egna kulturen och anknytningen till anhöriga i andra länder. Slutligen föreslår jag även att Socialstyrelsen utarbetar kvalitetsmått för regelbunden uppföljning och utvärdering av familjehemsvården. Uppdraget är, med alla sina delar, en samlad aktion för att åstadkomma en positiv utveckling av familjehemsvården i landet.
Herr talman! Jag tackar socialministern för svaret. Det är oerhört positivt att det kommer att hända någonting så snart som på torsdag. Det gläder mig verkligen. Det är mycket svårt att riktigt föreställa sig hur det känns eller vad det innebär för ett barn att bli omplanterat. Det är oerhört svårt att föreställa sig hur ett litet eller stort barn kommer att fungera i fortsättningen eller reagera som vuxen. Men det är också oerhört frustrerande för de biologiska föräldrarna men även för familjehemmet när detta barn börjar visa reaktioner. Utbildning för familjehemsföräldrar är därför någonting som inte får glömmas bort. Kanske måste även en omvärdering ske med tanke på den ekonomiska situationen. Vissa kommuner kan vara överbelastade med den typen av familjer som behöver ett större stöd. Jag vill också skicka med socialministern att man kanske borde fundera på vem som skall stå för kostnaderna för utbildningen. Det är redan i dag oerhört svårt att få kommuner att utbilda familjehemsföräldrar, fastän det kan finnas behov, intresse och de som vill utbilda. Om man utbildar i förväg, får man ändå helt plötsligt inga familjehem. Andra kommuner kommer och tar platserna innan man lyckas placera rätt barn på rätt ställe. Det är mycket viktigt att det finns en ''bank'' av familjehemsföräldrar för att få rätt familj till rätt barn. Det är minst lika viktigt. All utbildning i världen kan inte förebygga problem med det vi kallar för personkemi och olika förutsättningar i familjerna. Det vore intressant att höra vilka resurser familjehemmen kommer att erbjudas. Vad kommer socialministern att föreslå i detta fall? Vilken tidsaspekt kommer socialministern att anlägga på uppdraget? Kommer uppdraget att omfatta någon form av professionalisering av uppdraget som familjehemsföräldrar? Det måste innebära ersättningsnivåer som också gör det möjligt för verkligt professionella och utbildade människor att fortsätta sin verksamhet. Det är oerhört svårt att få anställning som familjehemsförälder. Det är mycket tillfälliga uppdrag.
Herr talman! Jag tror att vi är ganska överens om de brister som finns och vad som krävs i form av förstärkningar på detta område. Vilka ersättningsnivåer som kan bli aktuella i framtiden kan jag i dag inte säga. Det får bli ett utflöde av utredningen. Man skall titta på de utbildningsinsatser och inte minst den uppföljning som kan behövas inom familjehemsvården. Som jag sade i mitt svar har det riktats en hel del kritik mot socialtjänstens sätt att sköta detta. Det gäller många olika aspekter av familjehemsvården. Det gäller utbildningen av föräldrar som skall ta emot barn, kontakterna mellan de biologiska föräldrarna och barnen samt uppföljningen efteråt i samband med en vårdnadsöverflyttning -- kanske tillbaka till de biologiska föräldrarna -- från familjehemsvården. Det finns en lång rad andra aspekter i dessa frågor. Jag har tagit till mig kritiken och ger detta uppdrag till Socialstyrelsen. Vad man sedan kommer att föreslå i slutändan har jag i dag inte någon alldeles bestämd uppfattning om. Uppdraget skall naturligtvis skötas skyndsamt, så att vi snabbt kan få litet bättre ordning på dessa förhållanden.
Herr talman! Jag vill ytterligare betona en viktig faktor när det gäller utbildning. Det finns en olycklig kamp mellan familjehem och biologiska föräldrar, som socialministern nämner. Det är något som jag menar inte helt men till stora delar kan förebyggas genom att den familjehemsförälder som ställer upp i förväg har fått gedigen utbildning och information om vad det egentligen innebär. Det behövs inte bara utbildning och information i förväg. Det måste också till handledning under tiden. Det är oerhört svårt att ta till sig svår information när man mycket gärna vill ha ett barn. Jag menar att handledning är en del av det som måste till efter det att barnet är placerat. Det gäller speciellt individuell handledning med anledning av det barn som har placerats. Jag tror att detta är lika viktigt för invandrarbarnen. Det är också något som jag vill skicka med. Det finns i dag helt nya problem jämfört med vad vi är vana vid i familjehemsvården. Det finns en stor andel invandrarbarn med en helt annan kultur. Där måste man fundera på vad som ytterligare behöver göras.
Herr talman! Jag har inte så mycket att tillägga. Efter att ha lyssnat till Liisa Rulander konstaterar jag att vi har ungefär samma syn på dessa frågor och samma förhoppningar om att vi skall kunna få en bättre ordning på detta område. Jag delar helt uppfattningen om behovet av handledning under den tid som barnen är placerade i familjehem. Vad gäller invandrarbarnens speciella situation finns det naturligtvis särskilda aspekter som man måste beakta, t.ex. vilket språk de talar och vilka familjer de kommer till. Det finns en färsk studie som ännu inte är publicerad där man har tittat på hur socialtjänsten tar hand om finska invandrarbarn. Den tyder i och för sig inte på att de behandlas annorlunda än svenska barn. De brister som finns i omhändertagandet av finska barn är samma brister som finns i omhändertagandet av svenska barn. Det är alldeles uppenbart att det finns vissa aspekter som man måste fästa särskild vikt vid när man har med invandrarbarn att göra. Också detta behöver socialtjänsten bli bättre på.
Herr talman! Jag tycker att detta låter mycket lovande. Det som fortfarande bekymrar mig är rekryteringsfrågan. Det är ett svårt problem som kommer att bli ännu svårare i framtiden. Redan i dag är det svårt att rekrytera. Det gäller i synnerhet tonårshem. Utvecklingen går i dag mot fler yrkesarbetande kvinnor och män. Det är sällan som någon är hemma med barnen. Det tycker jag i och för sig är en positiv utveckling. Men när det gäller de drabbade barnen är det ett problem. Det finns inte så många familjer kvar där man kan välja bort ett yrke till förmån för ett skadat barn om man inte får ekonomisk ersättning. Jag skulle gärna vilja höra om socialministern skulle kunna tänka sig att ta med i beräkningen att rekryteringsproblemet faktiskt kan bli mycket större om man inte ser över den ekonomiska ersättningen redan från början. Det gäller också villkoren för pensioner, ledigheter, veckoslutshem även om barnet har placerats i familjehem, osv.
Herr talman! Som jag redan har sagt är det självklart att Socialstyrelsen även kommer att se över dessa frågor inom ramen för sitt uppdrag. När uppdraget är slutfört får vi se vilka slutsatser man har dragit. Allt är naturligtvis inte dåligt som det är. Det har skett en utveckling även på detta område. Inte minst genom intresseorganisationernas försorg har det skett en utbildning av familjehemsföräldrar. Men det finns som sagt åtskilliga brister som vi måste göra någonting åt. Detta är motiveringen för uppdraget, och låt oss nu avvakta och se vad Socialstyrelsen kommer fram till. Socialstyrelsen skall för övrigt samarbeta med länsstyrelserna. Man skall ordna konferenser för att samla på sig information om hur det fungerar. Avslutningsvis vill jag säga att det är klart att även för dessa barn, som kommer från miljöer som är problematiska på olika sätt, är naturligtvis det stöd som man t.ex. kan få från daghemsverksamhet mycket värdefullt. Även om dessa barn är familjehemsplacerade är daghem ofta ett viktigt komplement. Internationell forskning visar att det är särskilt betydelsefullt för sådana barn. Det tror jag också att det är för de barn som placeras i
Herr talman! Jag håller verkligen med om detta. Daghems och fritidshemsverksamhet behövs verkligen. Dessa barn behöver ha många barn omkring sig. Det finns emellertid alltid en övergångsperiod som är olika för olika barn. Det varierar hur lång tid det tar innan ett barn kan vistas i en större grupp, dvs. hur lång tid det tar innan barnet har lugnat ner sig efter en omplacering från oerhört dramatiska förhållanden. Det är detta jag syftar på när jag talar om ekonomisk ersättning och ledighet. Avslutningsvis skulle jag vilja trycka på samarbetet. Det är bra om Socialstyrelsen, länsstyrelserna och kommunerna samarbetar. Det finns emellertid två föreningar som helt ideellt jobbar med familjehemsföräldrar. Jag vädjar för att den verksamheten skall finnas med i utvärderingarna och i samarbetet. Den skall finnas med vid sammanträffanden. Dessa föreningar bör också ges ekonomiskt utrymme att arbeta. Det finns en oerhörd kunskap i föreningarna, där man har jobbat fram utbildningsmaterial och program av olika slag. Jag vill understryka att den verksamheten bör få utrymme.
Herr talman! Inte heller på denna punkt har vi några delade meningar.

Herr talman! Statsrådet Bo Lundgren gjorde en mycket lång utläggning om vad som hände när beslutet fattades och sade att det inte ledde till några budgetförstärkningar. Bo Lundgren tog vidare upp att han inte har tänkt återinföra avdraget. Det är inte detta jag har frågat om. Jag har frågat vad människorna skall göra efter det att avdragsrätten slopas och fram till dess att Skall de gå till socialen eller skall de söka annan hjälp? Det är detta min fråga gäller. Jag vill inte ha långa utläggningar om huruvida Bo Lundgren ämnar att ta tillbaka avdraget igen. Det är inte det som är intressant. Frågan lyder: Vad skall dessa människor göra under tiden?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

Herr talman! Då får jag väl bolla över denna fråga till Bo Könberg och tacka Bo Lundgren för det delsvar han kunde ge i denna fråga. Eftersom Bo Lundgren tillhör regeringen hoppas jag att han påverkar i rätt riktning, för att hjälpa de människor som kommer i kläm.

Herr talman! Jag är medveten om att det säkert var rätt väg att gå att slopa det här avdraget. Men jag anser fortfarande att en hel del människor kommer i kläm efter slopandet av avdraget och innan de nya reglerna från Merkostnadsutredningen träder i kraft. Det är detta jag vill påpeka.

Herr talman! Jag har förstått att det finns en stämpel på departementet som statsrådet använder varje gång han får en fråga om bostadspolitiken. Den lyder ungefär så här: Allting är Socialdemokraternas fel. Det är litet synd att den här diskussionen om historien finns med i varje svar. Det är naturligtvis viktigt att blicka bakåt, men med tanke på hur allvarliga problemen är och hur oerhört snabbt situationen försämras för enskilda människor är det beklagligt att statsrådet inte ägnar mer kraft och tid åt att fundera på framtiden. Vi är överens på en punkt och det vill jag gärna säga. Vi är överens om att minska boendets belastning på statsbudgeten. Det framgår också av svaret. Men frågan är hur den här belastningen skall minskas och vilka människor det är som skall drabbas. Det alternativ som statsrådet med full kraft företräder och håller på att genomföra innebär att enskilda familjer i det här landet de senaste åren har fått ökade boendekostnader med ett par tusen kronor i månaden. Det tillhör inte ovanligheten bland dem som drabbats. Samtidigt är det ungefär 80 % som över huvud taget inte har berörts av dessa försämringar. Den här verkligheten och dessa orättvisor har ju enligt massmedieuppgifter också trängt in i statsrådets och regeringens värld. Företrädare för regeringen, det gäller folkpartister, har gjort uttalanden om att man i fortsättningen måste sprida dessa nedskärningar så att alla berörs och delar detta solidariskt. Delar statsrådet den uppfattningen att man måste lägga om kursen, så att även de 80 % som hittills inte har varit med och burit bördorna i fortsättningen skall vara med och solidariskt bära dem?
Herr talman! Jag måste säga att när man läser svaren på bostadspolitiska frågor som ställs här i riksdagen så tänker inte jag på en stämpel, utan jag tänker snarare på formulär 1 A för besvarande av frågor i riksdagen beträffande bostadspolitik. Det är den vanliga upprepningen om 80-talets ekonomiska politik och att man i framtiden skall föra en politik som skall göra allting väldigt mycket bättre. Vad som har inträffat där emellan av kraftiga försämringar av bostadssubventionerna och en omläggning av bostadspolitiken berör statsrådet inte. Jag vill ta upp ett par punkter i svaret, nämligen detta att de som flyttade in i t.ex. bostadsrättsföreningen Lästen i slutet på 80-talet egentligen inte hade råd att bo i dessa bostäder. Problemet för bostadsrättsinnehavarna i Lästen är att de gjorde en kalkyl som grundade sig på vad de då visste och vad de kunde bedöma för fortsättningen. De gjorde den bedömningen att man skulle kunna bo på ett bra sätt där. Sedan har det alltså fattats bostadspolitiska beslut som innebär att de hittills har fått en mycket kraftig stegring av hyran. Deras bedömning av Danellalternativet eller Bo Lundgrenalternativet som de har i sitt material leder fram till slutsatsen att de knappast inte har möjligheter att bo i dessa bostäder fram emot slutet av 90-talet. Det avfärdar nu statsrådet som spekulationer som inte vilar på saklig grund. Men om vi bortser ifrån hur man skall bedöma fortsättningen måste vi ändå konstatera att det som har hänt hittills och det man kan se, inte är bra för dem som bor i bostadsrättsföreningar. Jag ber att få återkomma till vad man kan göra i ett senare inlägg.

Herr talman! Jag glömde tidigare att tacka för svaret. Det skall jag naturligtvis göra. Utgångspunkten för våra frågor är att vi nästa år skall spara 3 miljarder kronor på boendet. Om man lägger den besparingen ensidigt på de 20 % av svenska folket som bor i nyare hus, innebär det att de som bor i Haningehem och de som bor i bostadsrättsföreningen Lästen kommer att få det oerhört svårt. De som redan bor dyrast kommer att få bära hela bördan. Det kommer att leda till att företag får bekymmer, det kommer att leda till att ekonomin fullständigt rasar samman för enskilda människor, och det kommer att leda till många tragedier. Det enda sättet att få oss som bor i hus som redan har fått del av generösa subventioner delaktiga i besparingarna är att se till att vi skattevägen betalar tillbaka en del av de subventioner vi har fått. Jag tycker att det är fullt rimligt, och jag har förstått att man också inom regeringen börjar öppna sig för den typen av diskussioner. Skall jag tolka statsrådets svar som att han ändå är beredd att fortsätta diskussionerna om hur den här besparingen skall fördelas?
Herr talman! Jag ställde min fråga utifrån den utgångspunkten att just bostadsrättsföreningar, oberoende av vilken huvudorganisation de kan råka tillhöra, hamnar i en särskilt besvärlig situation genom att de inte har någon möjlighet att fördela kostnaderna även på bostäder som ligger utanför subventionssystemet eller på bostäder som ligger innanför systemet men för vilka det ändå finns en möjlighet att höja avgifter eller hyror. Finns det i departementet några tankar på att ta upp dessa bostadsrättsföreningars särskilda problem? Det står inget om detta i det skriftliga svaret. Dessa problem kommer ju att kunna leda till konkurser och därmed, såvitt jag kan bedöma, ökade förluster i banksystemet, och en snöboll sätts därmed i rullning. Det här måste man enligt min mening på något sätt angripa. Vore det inte bra, Bo Lundgren, att till Lästens medlemmar och andra kunna säga att vi ändå har det här under uppsikt och att vi försöker åstadkomma en förbättring i stället för att bara vifta bort det som osakliga spekulationer?

Herr talman! Så här efteråt med facit i hand kan vi konstatera att det var många som under 80-talet gjorde dramatiska felbedömningar. Det var banker, det var företagsledare, och det var naturligtvis också många enskilda, som köpte lägenheter. Det statsrådet säger skrämmer mig, eftersom slutsatsen av hans resonemang är att man skall ha stor förståelse för banker och företag och att man skall ha förbarmande med dem som begått misstag, medan det för de enskilda människor som köpte bostäder och som enligt statsrådet byggde sina förhoppningar på orealistiska kalkyler inte finns någon förståelse och inget förbarmande. Jag tycker att detta är ett oerhört cyniskt resonemang. Självfallet måste vi försöka fördela nedskärningarna på ett solidariskt sätt. Det finns inget självändamål i att höja fastighetsskatten, men jag anser det vara mer rättvist i en situation där vi måste välja. Trots en del cyniska formuleringar tolkar jag statsrådets ord som att det ändå finns en öppning för att fortsätta resonemangen, och det tycker jag är positivt.
Herr talman! Jag har frågat Bo Lundgren vad man kan göra åt bostadsrättsföreningarnas problem, och Bo Lundgren har sagt att det inte är någon lösning att höja skatter. Sedan hänvisas till överläggningarna mellan Socialdemokraterna och regeringspartierna med anledning av höstens uppgörelse, men i den uppgörelsen behandlades ju faktiskt inte bostadsrättsföreningarnas problem. Tvärtom har man i fallet Lästen inte beaktat effekterna av den uppgörelsen, utan Lästens dystra situation är alldeles oberoende av uppgörelsen. Situationen blir naturligtvis ännu dystrare när Bo Lundgren och kanske också andra regeringsföreträdare säger att besparingen om 3 miljarder skall göras inom subventionsbeståndet. I svaret står att besparingen skall fördelas så rättvist som möjligt mellan äldre och yngre årgångar. Skall det förstås som att besparingen skall fördelas mellan äldre och yngre årgångar i subventionsbeståndet, eller gäller det samtliga bostäder i landet? Får jag som i dag bor osubventionerat vara med och bidra till att människorna i kvarteret Lästen kan bo kvar?

Herr talman! Företrädare för Folkpartiet sade för en vecka sedan -- med utgångspunkt, antar jag, i det som drabbar människor i Lästen, Haningehem och på andra ställen -- att man hade kommit fram till att det nu var nödvändigt att omfördela en del av neddragningen av subventionerna och lägga en del av besparingen på fastighetsskatten. Jag upplevde det uttalandet som väldigt positivt.

Herr talman! Bo Lundgren säger att han inte vill skapa dåliga förutsättningar för någon enskild människa, och det tror jag i och för sig är alldeles riktigt. Frågan är bara hur medlemmarna i Lästen och i andra bostadsrättsföreningar skall uppfatta Bo Lundgrens svar. Det söker sig tillbaka till 80 talet -- Bo Lundgren nämnde nu även 70-talet -- och säger att det var då vi grundlade problemen och att beräkningarna inför framtiden har varit alldeles felaktiga. Bortsett från vad som har hänt, befinner vi oss nu faktiskt i en viss situation. Frågan är då: Vad har Bo Lundgren att säga till de enskilda människor som känner oro över detta och som sitter i en mycket besvärlig situation? De är ju inte hjälpta av att Bo Lundgren hänvisar till det ena eller andra förhållandet bakåt i tiden, utan de behöver stöd och hjälp just nu för att klara av sin situation. Det blir ju heller inte bättre inom banksystemet om bostadsrättsföreningar börjar gå i konkurs och därmed förorsakar nya förluster i systemet. Låt mig till sist ställa en fråga: Är en fastighetsskatt eller en boendeavgift på det icke subventionerade beståndet det som Bo Lundgren nu förhandlar med

Herr talman! Jag tackar för svaret, som ger en utförlig beskrivning av de speciella frågor som jag har ställt. Det tackar jag extra mycket för. Det är alltför många märkligheter som vi får höra talas om då det gäller Securum, ett bolag som -- om jag är riktigt underrättad -- fått 24 miljarder till sanering i de ytterst anmärkningsvärda fastighetsoch utlåningsaffärer som en del banker har gjort sig skyldiga till. Nordbanken är en gigant bland understödstagarna. Just i dag har vi med anledning av bankens bokslutsrapport fått höra att ännu en jätteförlust föreligger. Förlusten är större än någonsin. Om jag hört rätt uppgår den till mer än 16 miljarder. Detta lägger ytterligare mycket tungt ansvar på skatte och bankministerns breda skuldror. Naturligtvis får vi också se detta utifrån det faktum att det är svenska folket, åtminstone den skattebetalande delen, som är synnerligen stor medintressent här. Därför är det mycket angeläget att bolaget Securum inte ens kan misstänkas för att inte arbeta med största oväld. Genom TV -- förmodligen gäller det också radion -- och tidningar får vi veta hur det arbetas i ett slags ljusskygghet. Företaget Norrlandspojkarna hade inte ens förstånd att släppa in massmedierna. Öppenheten bör i detta sammanhang vara utomordentligt stor, eftersom det är just skattebetalarna som får stå för det hela. Litar statsrådet på att Securum kommer att uppträda med, låt oss säga, större oväld och integritet än man hittills visat prov på?

Herr talman! Det är alldeles utmärkt att höra statsrådet säga att krafttag skall tas när det gäller att se till att möjligheten inte finns att personer som tidigare gjort sig skyldiga till denna miljardrullning och till alla stora förluster får städa undan efter sig själva. I vardagslivet kan det vara en god sak att man städar efter sig. Men i detta sammahang finns alltså risken att man städar undan, sopar under mattan, döljer osv. Den som tar del av vad som sägs i massmedierna får onekligen ett intryck av att det är så. Det av mig åberopade TV-programmet är egentligen en rysare. Eftersom de inblandade inte har dementerat utgår jag från att det är så illa att man försöker lägga locket på. Det är främsta anledningen till att jag väckte den här frågan. En annan anledning är det faktum att statsrådet under en vistelse utomlands sagt att han icke kände till att

Herr talman! Avslutningsvis vill jag säga följande. Lika väl som jag har litet förtroende för dem som har skymtat i den av mig påtalade självsaneringen har jag stort förtroende för att statsrådet Bo Lundgren skall ta itu med detta. Det var gott att höra vad som här sades. Jag önskar statsrådet all lycka.

Herr talman! Bo Lundgrens svar på denna fråga kan tolkas på bara ett sätt, nämligen att försäkringstagarna i dessa försäkringsbolag lever ett farligt liv. De löper uppenbarligen stor risk att råka ut för en uttaxering i framtiden i och med att det ekonomiska läget i Sverige är mycket besvärligt. Så tolkar jag Bo Lundgrens svar.

Herr talman! Problemet med ägandet i dessa försäkringsbolag är att den lilla mannen inte känner att han är ägare och att han kanske råkar ut för den uttaxering som kan ske i dessa fall. Det finansiella läget för försäkringsbolagen är svårt i dag. Det vet Bo Lundgren. Förmodligen kommer vi att uppleva en svår kris även just på försäkringssidan.

Fru talman! Situationen på arbetsmarknaden är allvarlig. Arbetslöshetssiffrorna når tal som vi inte är vana vid i vårt land. Det är därför synnerligen angeläget att vi såsom politiker anstränger oss till det yttersta för att finna gemensamma lösningar på detta allvarliga problem. De senaste dagarnas kontakter mellan regeringspartierna och Socialdemokraterna har lett fram till slutsatsen att man bör bearbeta de rådande problemen ytterligare. I går togs initiativ till sonderingar mellan företrädare för regeringen och Socialdemokraterna. Då blev man på ömse håll överens om att fortsätta kontakterna om den ekonomiska politiken och arbetsmarknadspolitiken. I detta läge finns det skäl att avvakta med ställningstaganden i de frågor som behandlas i arbetsmarknadsutskottets betänkande AU11 och som kan komma att beröras vid förnyat övervägande. Härigenom ges ytterligare rådrum, vilket i sin tur bör ge en bättre grund för beslut i ärendet. Fru talman! Mot denna bakgrund hemställer jag att betänkandet AU11 återförvisas till arbetsmarknadsutskottet för ytterligare beredning.

Fru talman! 600 000 människor står utanför den vanliga arbetsmarknaden. Både för dem och för alla oss andra bör den viktigaste politiska uppgiften vara att föra en politik som leder till arbete. En andra viktig uppgift måste vara att inte låta de arbetslösa betala det dubbla priset: dels genom deras arbetslöshet, dels genom att deras ersättning under arbetslöshet och utbildning sänks. Vi socialdemokrater tog i fredags initiativ till att dagens förslag till beslut om sänkta ersättningar till de arbetslösa inte genomförs. I stället vill vi pröva förutsättningarna för att, genom att få fler i arbete och utbildning, förstärka arbetslinjen och statsfinanserna. Vi välkomnar regeringspartiernas tillmötesgående vad gäller att inte nu driva igenom ett beslut om försämringar för de arbetslösa. Nu återstår att se om regeringspartierna är beredda att dela vår grundsyn att det krävs omedelbara insatser för att få ner arbetslösheten och därmed också angripa det främsta skälet till att budgetunderskottet växer så alarmerande. Bakgrunden till vårt initiativ är följande: Enligt vår mening beror budgetunderskottet i statsfinanserna i allt väsentligt på att produktionen krymper och arbetslösheten växer. Det är därför angeläget att snabbt få i gång en tillväxtinriktad politik, som gör det möjligt att varaktigt förbättra statsfinanserna. arbetsoch utbildningsplatser skall inrättas. Våra förslag utgick från de prognoser som redovisades i finansplanen. Det står nu klart att utvecklingen på arbetsmarknaden blir ännu sämre och att insatserna måste förstärkas. Omfattningen av och avvägningen mellan åtgärder som stimulerar den inhemska efterfrågan och olika arbetsmarknadspolitiska insatser liksom utgiftsbegränsningar kan slutligen bedömas när Konjunkturinstitutet har lagt fram sina nya prognoser. Regeringens förslag om att försämra arbetslöshetsförsäkringen lägger ensidigt bördorna på de arbetslösa. För många arbetslösa med låga inkomster innebär förslaget en mycket allvarlig försämring av ekonomin, särskilt betungande för den snabbt växande gruppen av långtidsarbetslösa. Försämringen drabbar också löntagare med medelinkomster, vilka i många fall kommer att ha bara 50--60 % av sin tidigare inkomst. Vi socialdemokrater har av dessa skäl i arbetsmarknadsutskottet avvisat regeringens förslag. Vi anser att man kan åstadkomma minst lika stora förstärkningar av statsfinanserna genom att sätta in aktiva åtgärder, som förhindrar arbetslösheten och uppkomsten av den statsfinansiellt mycket betungande långtidsarbetslösheten. Den arbetsgrupp som vi har föreslagit skall före kompletteringspropositionen pröva alternativ till försämrad arbetslöshetsersättning genom att fler kan arbeta och utbilda sig. Jag ser tre viktiga uppgifter för denna arbetsgrupp: För det första att klarlägga hur statsfinanserna kan stärkas genom att arbetslösheten minskar, för det andra att klarlägga på vilket sätt statsfinanserna stärks genom rätt val av insatser samt, för det tredje, att klargöra behovet av insatser mot långtidsarbetslösheten, så att denna kan brytas. Mot denna bakgrund, fru talman, yrkar jag bifall till förslaget om återremiss.

Fru talman! Därför blir inte diskussionen speciellt långdragen. Angående det betänkande som vi nu behandlar, AU17, råder det enighet i utskottet. Det finns därför ingen anledning att fälla så många ord i det sammanhanget. Jag vill ändå säga något litet om den generella syn på arbete och dess värde, som vi har inom kds. Som kristdemokrater anser vi att arbetet har ett oerhört stort värde, ett egenvärde. Det är ute i samhället som arbetsplatserna skapas. Det vi som politiker kan göra är att rätta till förhållandena, så att näringslivet kan fungera. Det betyder alltså att det är i de näringspolitiska ställningstagandena, genom skattepolitik och sådana politikområden som förutsättningarna för en tillväxtinriktad politik skapas. Arbetsmarknadspolitiken kommer i den principiella synen något efter. När det som i just detta konjunkturläge inte går så bra att hålla sysselsättningen uppe, när efterfrågan viker och när vårt utlandsberoende slår igenom på ett sätt som inte någon av oss trodde var möjligt, kommer de arbetsmarknadspolitiska åtgärderna i fokus. Men låt inte detta skymma det faktum att det är inom de övriga politiska områdena som förutsättningarna läggs för en politik som ger sysselsättning och en fullgod arbetsmarknad. Därmed inte sagt att arbetsmarknadspolitiken inte är oerhört viktig. Vi behöver den. Så till betänkandet AU17. Här råder, som jag nämnde, enighet om de olika sakområden som vi behandlar; 150-dagarsregeln, arbetslöshetsersättning i samband med studier, företagares arbetslöshetsersättning och samordningsproblem mellan arbetslöshetsersättning och olika andra ersättningar. Även om detta med 150-dagarsregeln är besvärligt och knepigt kan vi inte vara statiska, utan här bör en förändring ske. Vi föreslår i utskottet att regeln skall ändras så att möjligheter öppnas för ersättning i dessa sammanhang. När det gäller företagare föreslår vi att regeringen tar sig en funderare och definierar begreppet företagare, som nu har blivit för snävt. Det har i dag blivit för svårt att få ersättning. Hans Andersson nämnde ett exempel med en lantbrukarhustru som inte deltar i gårdens skötsel. Hon får ingen ersättning när hon blir uppsagd från något annat arbete. Så får det inte vara. Jag har inga andra yrkanden än de som finns i betänkandet. Jag yrkar bifall till betänkande

Fru talman! Debatten verkar bli en aning avslagen. Anledningen till detta är att man har tagit bort den intressanta delen, som skulle ha ingått i denna debattrunda. Det var ju faktiskt från början sagt att man skulle debattera ersättningsnivån i a-kassan i samband med betänkande AU17. Nu har frågan återremitterats, därför finns det inte mycket mer att säga om den. Beträffande Hans Anderssons beskrivning att det var majoritet i utskottet för att man inte skall sänka ersättningsnivån, vill jag säga att detta bara är en chimär. Det är faktiskt så att Ny demokrati inte har tagit ställning i den här frågan. Anledningen till att vi fick en majoritet för skrivningen var att vi socialdemokrater har ordförandeskapet i utskottet och därmed utslagsröst. Ny demokratis motioner innehåller förslag om att sänka ersättningsnivån till 70 %, dvs. en sänkning som är 10 % större än den som regeringen har aviserat. Därför tror jag inte att detta majoritetsförhållande hade klarat en omröstning i kammaren. I betänkande AU17 behandlas frågor om arbetslöshetsersättning vid studier, egenföretagares rätt till arbetslöshetsersättning och samordningsfrågor mellan pension och a-kassa. Vi är överens om att regeringen skall återkomma i dessa frågor. Men jag vill samtidigt höja ett varnande finger för att låta arbetslöshetsersättningen bli någon sorts allmän slasktratt som skall klara alla problem i samhället. Man måste vara försiktig med definitionen av vilka människor som skall omfattas av arbetslöshetsförsäkringen. Det får inte bli någon sorts utfyllnadsersättning till företagare som för närvarande inte är så särskilt framgångsrika. Det är positivt att vi har enats om att förändra 150 dagarsregeln. I dag måste tusentals deltidsarbetslösa -- de flesta är kvinnor -- säga upp sitt deltidsarbete och stämpla på heltid för att de över huvud taget skall kunna överleva. Detta har naturligtvis ökat i takt med de problem som har uppstått genom den arbetsmarknadspolitik som regeringen har fört och genom de indragningar som har gjorts för kommunerna. Detta slår huvudsakligen direkt mot kvinnorna, som i stället måste anlita arbetslöshetskassorna. Men jag tror inte att borttagandet av 150-dagarsregeln löser alla problem för dessa tjejer. Jag tror att man måste vidta åtgärder för att få bort den diskriminering i arbetslivet, som i huvudsak rör kvinnorna. Vid exempelvis schemaläggning av deras arbeten tas i större utsträckning tekniska hänsyn än till individens rätt till heltidsarbete. Fru talman! Jag skall inte ytterligare förlänga denna avslagna debatt.

Fru talman! Detta betänkandes viktigaste punkter är tolkningen av företagarbegreppet och 150 dagarsregeln. Först något om 150-dagarsregeln, som enkelt kan sammanfattas med att det skall löna sig att arbeta. Medierna har visat upprörande fall där deltidsarbetande säger upp sig från deltidsjobb för att stämpla på heltid. I SKTF:s fackförbundstidning skriver man: Om du inte får något heltidsarbete inom 150 dagar så säg upp dig och bli arbetslös på heltid. I Sverige är vi eniga om arbetslinjen. Varje timmes utfört vitt arbete är bättre än arbetslöshet. Reglerna skall syfta till att minimera utslagningen. Det är därför vi nu begär att regeringen skall ändra reglerna. Samtidigt bör man inte blunda för skälet till tidigare tvekan. Man kan förstå tidigare regeringar i detta avseende. Risk för missbruk föreligger utan tvekan. Det blir sannolikt svårt att förhindra. Utskottet har därför försökt att lägga in ett kontrollsystem för att stävja missbruk. Jag minns när jag var småbarnsmamma. Det ansågs då självklart i min lilla dalaby att man stämplade upp när man hade småbarn. Det var ett begrepp att missbruka arbetslöshetsförsäkringen och att använda den som ett vårdnadsbidrag. Tydligen hade man behov av ett vårdnadsbidrag, eftersom man gjorde om arbetslöshetsförsäkringen till ett sådant, vilket man också gör i många andra europeiska länder -- i synnerhet i Spanien enligt flerstämmiga uppgifter från sakkunskapen där. Men det är orimligt att använda detta trygghetsnät för den som inte har för avsikt att förvärvsarbeta. Missbruk av trygghetsnäten leder på sikt till att trygghetsnäten minimeras eller måste dras in på grund av kostnadsexplosion. Därför är kanske det mest angelägna att få en normbildning till stånd och ett socialt tryck som bidrar till att hämma fusk. Om allmänintresset kan stärkas på särintressenas bekostnad, kan det bidra till den nödvändiga attitydförändringen. Missbruk bör också behandlas straffrättsligt, som det bedrägeri det ju handlar om, dvs. det kan jämföras med undanhållande av skatt -- helt enkelt ekonomisk brottslighet. Fru talman! Vi befinner oss nu i en fullständigt ny arbetsmarknadssituation. Motioner föreligger från i stort sett alla partier med önskan om ändring av 150-dagarsregeln. Men vi bör komma ihåg att den viktigaste åtgärden för att komma till rätta med arbetslösheten inte är att lappa på och lindra symtomen. Det viktigaste är att få bort sjukan. Arbetslösheten måste angripas från många håll. För att få till stånd de 360 000 nya företag, som behövs för att få ned arbetslösheten till de 3 % som anställda i ett företag per dag i tio år. Då fordras ett synnerligen attraktivt företagarklimat med insatser för att öka produktiviteten och inrättande av ett arbetsskapande lönebildningssystem. Detta leder mig in på den andra stora frågan i betänkandet, nämligen företagarnas arbetslöshet och inte minst deras familjers. Det vore en överdrift att påstå att det är ett företagarvänligt klimat som ligger bakom de vidsträckta företagarbegrepp som Försäkringsöverdomstolens domar ytterligare har försatt företagarnas familjer i onödigt försvårande situationer. Problemet har uppmärksammats i motioner av Moderaterna, Centerpartiet och Folkpartiet, vilket för det första har lett utskottet till en analys av vem som skall anses som företagare i lagens mening, och för det andra till en bedömning av vilka kriterier som skall uppfyllas för att företagaren skall räknas som arbetslös. För företagare gäller ett särskilt arbetslöshetsbegrepp, trots att det i propositionen till nuvarande lag inte står någonting om att företagarbegreppet skulle vara väsentligt annorlunda i försäkringshänseende än i arbetsrätt, konkurrensrätt osv. I fyra domar i försäkringsöverdomstolen har man bedömt personer som företagare som otvetydigt skulle vara arbetstagare i arbetsrättslig mening. Det har handlat om personer som inte har ägt någon andel i företaget. Men de har ändå nekats arbetslöshetsersättning, ja, t.o.m. med hänvisning till giftorätten enligt en av motionärerna. AMS har krävt att man måste skilja sig varaktigt från företaget. Hur gör man det om man inte äger någon del av det och inte kan avyttra det? Anställningen har ju upphört, det som knöt en till företaget. Men det har AMS inte godkänt. Skilsmässa som kriterium för arbetslöshet synes verkligen orimligt. Utskottet har nu definierat företagarbegreppet så att det inte skall gå att tolka det illvilligt ens av den som skulle kunna ha det syftet. Lagen skall fortsättningsvis ange att för att definieras som företagare måste man i praktiken ha ett väsentligt inflytande i företaget. En grundläggande förutsättning är att personen själv äger någon del av företaget. Givetvis får inte arbetslöshetsersättning bli utfyllnad i olönsamma företag. Därför är kraven på avyttring av verksamhet hårda. Samtidigt har givetvis även företagare behov av någon trygghet vid arbetslöshet. Därför ingår det i direktiven till utredningen om allmän arbetslöshetsförsäkring att uppmärksamma företagares behov av ett sådant försäkringsskydd. Jag har personligen, som dotter i en sådan situation, upplevt hur det är när företagaren faller helt utan skyddsnät. Därför är det särskilt trevligt att kunna konstatera att utskottet är enigt när det gäller en ny och mer rimlig tolkning av företagarbegreppet.

Fru talman! Småföretagarna, denna drabbade grupp, som under den långa socialdemokratiska eran systematiskt plågats med skatter, pålagor, ibland oförstående fack, långtgående anställningsskydd etc. har äntligen i Ny demokrati funnit sin företrädare. Många väljare som röstade fram den borgerliga regeringen anser att Sverige måste bygga sin välfärd och fortsatta existens på just småföretagarna. Härom verkar även enighet råda inom de politiska partierna. Trots det regeringen säger om hur viktigt det är med småföretagen, kan vi konstatera att småföretagarna och deras anhöriga blivit väldigt underligt behandlade vid arbetslöshet. Om en småföretagare haft en anhörig anställd i rörelsen har det varit hart när omöjligt för familjemedlemmen/släktingen att få ersättning från a-kassan när han blivit arbetslös, trots att han betalat avgift till kassan. Familjemedlemmen har nämligen också ansetts som företagare, oavsett vilken position han haft och oavsett om han ägt någon del av företaget eller inte. Eftersom lagen säger att en företagare är arbetslös först när han sålt rörelsen eller lagt ned den för gott, har inte heller dessa familjemedlemmar ansetts som arbetslösa när de har tvingats att sluta därför att rörelsen går dåligt. Man har tydligen tyckt att de skall göra sig av med rörelsen för att bli betraktade som arbetslösa. Men hur skall man kunna göra sig av med företaget, eller lägga ned det, om man inte äger någon del i det? De anhöriga har blivit utan ersättning, trots att de har varit precis lika arbetslösa som andra anställda som blivit uppsagda därför att företaget går dåligt. Kanske har det till och med hänt att hela företaget måst läggas ned för att inte hela familjen skall stå utan försörjning. Är det detta som kallas småföretagarvänlig politik? Jag förvånar mig över att regeringen inte har gjort något för att rätta till dessa tokigheter. Det skulle tydligen till motioner från Ny demokrati och från några enskilda riksdagsledamöter för att något skulle hända. Varför är regeringen så passiv? Är det inte märkligt att detta förekommit under många år utan att något parti engagerat sig i denna orättvisa fråga, alltså utan att engagera sig för småföretagarna? Problemet har varit att AMS i sin regelbok för a-kassorna inte har återgivit innehållet i proposition 56 från 1973 i dess helhet. Vänligen observera årtalet: 1973. På grund av detta har under en följd av år, trots uppluckring av bestämmelserna 1983, varken de borgerliga partierna eller socialdemokraterna och vänstern aktivt bearbetat den orättvisa som småföretagares anhöriga fått utstå. Sedan Ny demokrati kom in i riksdagen för ett och ett halvt år sedan har vi rivit och slitit i ärendet så till den milda grad att vi fått med oss andra partier, som tidigare slentrianmässigt, oengagerat motionerat i frågan. Vi har fått ett enat utskott att ge regeringen till känna följande skarpa formulering: ''Utskottet ställer sig således bakom uppfattningen att företagarbegreppet har kommit att ges en alltför vidsträckt tolkning. Det bör därför ankomma på regeringen att skyndsamt återkomma med lagförslag i enlighet med det nyss anförda.'' Observera formuleringen med ordet skyndsamt! Vår motion A222 är alltså tillgodosedd. Grattis alla småföretagare! Fru talman! Med detta inlägg ber jag att få yrka bifall till hemställan i arbetsmarknadsutskottets betänkande AU17.

Fru talman! Många talare före mig har påpekat att det kanske blir en litet underligt avslagen debatt beroende på återremissen. Det aktuella betänkandet behandlar i synnerhet 150-dagarsregeln, som i princip till 100 % har varit ett bekymmer för den kvinnliga delen av arbetsmarknaden. Det är tillfredsställande att den regeln förändras på ett sådant sätt att vi får bättre möjligheter att överleva en besvärlig period. Det är det vi har i dag över hela landet. Jag vill utgå från ett besök som Värmlandsgruppen här i riksdagen fick förra veckan av en ung kvinna från Filipstad. Hon var arbetslös. Nu har hon fått ett beredskapsjobb. På eget bevåg, utan att ha någon som helst organisation bakom sig, hade hon samlat in 2 000 namnunderskrifter mot olika försämringar som har föreslagits och som planeras för de arbetslösa. Hon var givetvis här för att visa upp namnunderskrifterna, men vi träffade en mycket bekymrad människa. Sådana har vi väldigt många ute i landet nu. De känner oro. Det är människor som är oskyldiga till den situation som de har hamnat i. De har kanske haft jobb i tiotals år och sedan har båda de vuxna i familjen blivit arbetslösa. En kan ha haft deltidsjobb och en annan heltid. Då handlar det inte om, som en del uttrycker det, att man får ersättning till 90 %. Ersättningen hamnar på långt lägre tal. Jag har själv nära anhöriga vars familjeinkomster ligger på ungefär 75 %. Alla de regler som diskuteras här i dag har med detta att göra. Trots att jag kanske hamnade på fel avsnitt i den här debatten tänkte jag att jag kunde säga detta, för det berör samtliga områden som arbetsmarknadsutskottet har att hantera. Utöver de förslag som nu har återremitterats kommer det olika typer av uttalanden. Det förekommer utredningar om ytterligare försämringar för människor som redan i dag befinner sig i en ekonomisk situation som innebär att de kanske får gå från hus och hem. Det här är ett socialt problem som knappast kan beskrivas. För en familj som hamnar i den här situationen är det mycket bekymmersamt, och olika saker kan hända.

Jag anser att man inte skall tillgripa enbart besparingar. Man kan också se till att det blir skattehöjningar för dem som tjänar bra för att vi skall klara av detta.

Fru talman! Under 80-talet påbörjades en offensiv i det här landet för arbetets förnyelse. Den byggde på övertygelsen om att om jobben förbättras, människorna trivs bättre på sina arbeten och får ett bättre innehåll i sina arbeten minskar utslagningen på arbetsplatserna. Produktiviteten ökar om människorna trivs på sina arbetsplatser och har en bra arbetsmiljö. Det var vår övertygelse. Och kostnaden för ohälsa och utslagning från arbetsmarknaden minskar. Regeringen och de borgerliga partierna saknar i dag intresse för att föra detta förnyelsearbete vidare. De vill snarare avveckla de framgångar som vi har haft i vårt arbetsmiljöarbete. Utvecklingen mot det som vi i den fackliga rörelsen och även Socialdemokraterna kallar det goda arbetet stannar av. Arbetslösheten i landet ökar katastrofalt och har nu nått en nivå som vi aldrig har upplevt tidigare. I en hög arbetslöshet finns en inbyggd risk för att arbetsmiljön blir sämre. Också de anställda har en benägenhet att ställa mindre krav på en god arbetsmiljö när de ser hur många f.d. arbetskamrater som är utan arbete. De vågar inte ställa rättmätiga krav. Till detta hör att man minskar resurserna för att upprätthålla och kontrollera en god arbetsmiljö. Vi menar att det behövs fortsatta insatser på en rad områden, bl.a. ekonomiska styrmedel i arbetet. Vi menar att man, genom att arbetsmarknadens parter tar över ansvaret för sjuk och arbetskadeförsäkringarna, bygger in ett tryck på arbetsgivarna att se till att arbetsmiljön är bra. I annat fall får de själva vara med och direkt betala de kostnader som samhället tidigare har stått för. Sådana ekonomiska styrmedel har vi föreslagit, och vi tror att det är rimligt att de skulle förbättra också arbetsmiljön. Kompetensutvecklingen i arbetet är en annan fråga. Vi tror att det, med de nya arbetsorganisationer som håller på att växa fram, är absolut nödvändigt att man utökar kompetensen hos de anställda. Då får man ett ökat intresse för arbetet. Man får också mindre kostnader för en dålig arbetsmiljö. Kompetensutvecklingen kopplas nu ihop med den ändrade omorganisation som sker på många arbetsplatser. Arbetsmiljöarbetet måste alltså drivas vidare i en icke minskad takt utan i en ökad takt. De faror som vi tidigare inte såg i arbetsmiljöarbetet är i dag tydliga. Men vi har även de gamla kvar. Arbetsmiljöarbetet måste inriktas på förebyggande insatser. Aktiv och snabb rehabilitering är nödvändig. Företagshälsovården är i detta sammanhang ett av våra viktigaste instrument. Som vår arbetsmiljöorganisation är uppbyggd ute i företagen, är företagshälsovården ett mycket bra stöd för de skyddskommittéer som ser till att arbetsmiljön upprätthålls. Arbetsgivaren har ansvaret för arbetsmiljön, men de fackliga organisationerna, med hjälp av företagshälsovården, har möjligheter att starkt påverka utvecklingen. Vad sker nu med företagshälsovården? Regeringen har föreslagit och riksdagen har fattat beslut om att det statliga stödet till företagshälsovården skall tas bort, och det har tagits bort. Det finns inte längre något sådant. Det tillkom för att stimulera just uppbyggnaden av företagshälsovården för att förbättra arbetsmiljöarbetet. Samtidigt som man tog bort stödet från staten till företagshälsovården, sade Arbetsgivareföreningen upp avtalet mellan SAF, LO och PTK om inriktningen och förekomsten av företagshälsovård. Det finns inget avtal i dag inom hela den privata sektorn. Detta är naturligtvis ett mycket stort hot mot utvecklingen av arbetsmiljöarbetet i framtiden och kvaliteten på detsamma. Vi socialdemokrater har sagt att vi accepterar att man tar bort det statliga stödet. Men då skall denna kammare besluta om en lag om obligatorisk företagshälsovård, dvs. att man enligt lag är skyldig att upprätthålla företagshälsovård vid samtliga företag i detta land. Då är vi beredda att acceptera det statliga stödet tas bort. Vi har stöd för detta i en ILO-konvention som Sverige har ratificerat, konvention nr 161, där det föreskrivs att Sverige skall ha företagshälsovård. Men vi är vana vid att man numera inte är så noga med att man även bryter mot ILO-konventioner. Risken är väl därför att vi inte får någon företagshälsovård alls i landet. Vi anser också att man skall införa sociala bokslut i årsredovisningarna. Det är lika viktigt att man talar om vad som har hänt på arbetsmiljöområdet -- olyckor och annat som kan ha inträffat, insatser som har gjorts för att förbättra arbetsmiljön -- i årsredovisningen som att man talar om enbart de ekonomiska transaktionerna. Vi föreslår alltså att det införs sociala bokslut och att detta skall vara tvingande. Regeringen försökte lägga ned Arbetslivsfonden snabbare än vad som var meningen. Arbetslivsfonden har betytt väldigt mycket för en nydaning av arbetsmiljöarbetet. Arbetslivsfonden blir nu kvar till den 1 juli 1995, vilket vi tycker är mycket bra. Allt tyder på att Arbetslivsfonden har fullföljt sitt arbete på ett utmärkt sätt och har gjort mycket värdefulla insatser för att i både det långsiktiga och det kortsiktiga perspektivet förbättra arbetsmiljön i vårt land. Det är nu som förr Socialdemokraterna och de fackliga organisationerna på arbetstagarsidan som driver arbetsmiljöfrågorna. Från den borgerliga regeringen och de borgerliga partierna finns det ett alltmer svalnande intresse för dessa frågor, och deras intresse har aldrig varit särskilt stort. Det största hotet mot vårt arbetsliv kanske ändå kommer från det arbete som bedrivs i Arbetsrättskommittén. Kommittén har ännu inte avslutat sitt arbete, men en del har läckt ut, och en del har vi kunnat ta del av via massmedierna. Om de förslag som Arbetsrättskommittén tänker lägga fram blir verklighet, vågar jag hävda att vi förs tillbaka till 30-talet när det gäller arbetstagarnas rätt att vara delaktiga i arbetsmiljöarbetet och arbetsrätten här i landet. Om de förslag som nu kommer att läggas fram, kan man säga att den gamla § 32 återinförs i Arbetsgivareföreningens stadgar, där det sades att arbetsgivaren själv äger att anställa och avskeda folk. Det behövde inte finnas någon saklig grund eller något annat. Det verkar som om Arbetsrättskommittén vore på väg åt det hållet. Jag hoppas innerligt att många goda krafter vid sidan om socialdemokratin är beredd att ställa upp och försvara de framgångar och den utveckling som har skett på detta område under hela efterkrigstiden och som har gjort att vi på arbetsrättens område och arbetsmiljöns område har intagit en tätposition, men den håller raskt på att försvinna. Fru talman! Jag yrkar bifall till reservationerna 1, 2

Fru talman! I detta betänkande behandlas regeringens förslag till anslag för att främja sysselsättningen för arbetshandikappade. Av de dryga 12,7 miljarder som föreslås anvisas till detta går 6,4 miljarder till lönebidrag och ca 4,9 miljader till Samhall. I betänkandet föreslås också att Fru talman! Innan jag går in på betänkandets innehåll yrkar jag bifall till utskottets hemställan. Vad gäller företagshälsovården har en tidigare aviserad proposition utgått då förhandlingar pågår mellan arbetsmarknadens parter. Man bör avvakta resultatet av dessa förhandlingar. Att Socialdemokraterna i detta läge avger två reservationer, och en följdreservation om företagshälsovårdens inriktning, är mycket förvånansvärt. Bör man inte kunna avvakta innan man talar om hur det bör vara? Är lagstiftning det enda som gäller för Socialdemokraterna i alla lägen? Litar man inte på att något skall komma ut av dessa förhandlingar? Jag noterar också att Kjell Nilsson ser med oro på att den borgerliga regeringen tog bort stödet, trots att man var överens om detta. Kostnaderna för företagshälsovården har i många kommuner rasat i höjden ganska så rejält. Många av dem inom företagshälsovården som jag talat med ser vissa positiva möjligheter att i detta läge kunna effektivisera den verksamhet som finns. Man skall ge dem den möjligheten och ge möjlighet till förhandlingar innan man säger att detta är fel. Det är viktigt att vi kan effektivisera på detta sätt. Det finns också stora skillnader i kostnader mellan olika kommuner för att vara med i företagshälsovården. När det gäller de arbetshandikappade säger ministern i propositionen att man skall prioritera utsatta grupper och att arbetssökande med handikapp skall få del av den ökande åtgärdsvolymen för arbetslösa. Det är viktigt att poängtera det som står i propositionen. Jag blir litet irriterad när jag hör både representanten för Socialdemokraterna i vanlig sloganstil säga att regeringen inte är intresserad. Jag har dessutom inte någonstans noterat att det från Socialdemokraterna finns ett förslag till ökning av anslaget. Det står angivet vilken mening som regeringen har. Jag tycker att man då inte skall använda sig av de vanliga slogansynpunkterna, dvs. att regeringen inte är intresserad av vare sig arbetsmiljö eller arbetshandikappade. Jag menar tvärtom att den visar ett stort intresse på denna punkt. Till detta skall också läggas de åtgärder som finns i förslaget om handikappreformen. De kommer så småningom att resultera i en proposition från regeringen. Med detta kan man verkligen säga att regeringen är intresserad och att den satsar på de arbetshandikappade. Så till en annan fråga som en del motionärer har tagit upp i årets motionsflod. Det gäller detta med lönebidrag. Den 1 juli blir lönebidragen flexibla på så sätt att lönebidragen skall anpassas till de handikappades förutsättningar och graden av nedsatt arbetsförmåga. Bidragsandelen skall fastställas i enskilda fall i förhandlingar mellan arbetsförmedlingen och arbetsgivare. Det är alltså en nyhet i förhållande till hur det var tidigare. Allmännyttiga institutioner och sådana med samhällsanknytning fick t.ex. 90 % i bidrag. En utvärdering av dessa flexibla lönebidrag har föreslagits från många håll, både från socialdemokrater och andra. Gullan Lindblad har i en motion tagit upp att regeringen har betonat att arbetshandikappade måste få del av den ökning av arbetsmarknadspolitiska åtgärder som sker. De får inte prioriteras lägre än andra grupper av arbetssökande. Den viktigaste stödformen för handikappade är lönebidrag och Samhall. Kostnaden per månad per sysselsatt har stigit från 1991/92. Det innebär alltså en ökning av kostnaderna med över 20 %. Det är viktigt att vi får en verksamhet som är så effektiv som möjligt och att kostnaderna hålls nere, så att vi kan ge fler arbetshandikappade arbete. Det är också viktigt att man använder de flexibla lönebidragen på rätt sätt och att bidragen får rätt nivå vid omförhandlingar. Sätts bidragsnivån alltför högt innebär det att det flexibla lönebidraget används fel, och kostnaderna för staten blir högre än nödvändigt. Det är viktigt att det sker en omförhandling så att fler människor får möjlighet att få lönebidrag än vad som nu är fallet. Utskottet har i denna fråga samma mening som motionärerna, dvs. att en utvärdering bör ske av de flexibla lönebidragen. De skall anpassas till de handikappades arbetsförmåga. Utskottet noterar att man har inhämtat att Riksrevisionsverket skall göra en förstudie. Det är mycket viktigt att de flexibla lönebidragen fungerar som avsett, dvs. att man får den rätta nivån och inte behåller den nivå som fanns tidigare. Därmed kan man få in fler handikappade i arbetslivet. Så till frågan om Samhall. I Samhall av i dag arbetar 29 000 personer med arbetshandikapp. Det finns 410 olika fabriker, och de finns på 320 orter. Målet för Samhall är att få ut fler människor i produktionen. Vi kan notera att Samhall ser vissa svårigheter med effektiviseringen, dvs. att man på sikt skall minska det bidrag som finns nu. Det beslut som regeringen och oppositionen fattade förra året innebar att man skulle försöka att minska den bidragssumma som går till Samhall. Då tror jag att det är en felaktig utveckling att ta bort detta och inte ställa resultatkrav på Samhall. Det är viktigt att vi behåller den målsättning som vi hade tidigare. Låt mig gå över till litet av det som har kommenterats här i debatten. Kjell Nilsson sade att regeringen saknar intresse för arbetsmiljön och för att arbeta mot arbetslösheten. Jag noterar också att det är ungefär den kritik mot den borgerliga regeringen som vi brukar höra från den här talarstolen. Jag tycker inte att det finns något i betänkandet som pekar på att Kjell Nilsson har rätt på den punkten. Det är väl snarare så att det inte finns någon regering som har satsat så mycket för att komma till rätta med arbetslösheten som den här regeringen. Att Kjell Nilsson sedan ser vissa faror när det gäller Arbetsrättskommittén har jag full förståelse för. Vitsen med Arbetsrättskommittén är ju faktiskt att man skall förändra en del av de saker som man anser vara fel. Det skall vara möjligt att gå ifrån lagen om anställningsskydd med tanke på företagens bästa, och även med tanke på de anställdas bästa. Det är ju mycket bra för ett företag om det kan behålla arbetskraft som har vissa specialkunskaper, men som kanske är anställd senare än andra. I det här läget är det viktigt att vi ser om och reformerar olika saker. Men jag vet ju att socialdemokratin är mycket konservativ i många fall och vill behålla allt på det sätt som det var tidigare. Jag kan ta ett exempel på hur det är i dag inom sjukvården. Vi riskerar att över huvud taget inte få några unga anställda genom lagen om anställningsskydd. Jag tror att det är viktigt att det kommer fram vissa förändringar i den här utredningen. Vilka förändringarna sedan blir får vi väl se när utredningen är färdig. Men att, som Kjell Nilsson, på ett tidigt stadium döma ut utredningen förvånar mig en hel del. Fru talman! Med detta vill jag än en gång yrka bifall till hemställan i betänkandet.

Fru talman! Arbetslivsfonden kom till under en högkonjunktur. Det skedde som ett led i att minska den ekonomiska aktiviteten i en rådande högkonjunktur. Det är ingen hemlighet i den här kammaren att Moderaterna inte var speciellt positiva till arbetslivsfonder, men vi anpassade oss på ett lojalt sätt till detta. Det är en ganska märklig notering när Hans Andersson säger att man stjäl 5 miljoner kronor ur Arbetslivsfonden. De pengarna gick till att minska arbetslösheten. Det är oerhört viktigt att vi använder de pengar vi har både till att förbättra arbetsmiljön, vilket har gjorts mycket bra på många håll, och till att minska arbetslösheten. Vi måste ju vara litet flexibla här i kammaren. Nu har vi ett stort budgetunderskott. Jag vet att det inte tillhör Hans Anderssons stora bekymmer hur stort budgetunderskottet är, men för oss övriga är det viktigt att budgetunderskottet inte blir hur stort som helst. Jag ser inga bekymmer med att vi använder Arbetslivsfondens pengar på ett vettigt sätt i det här fallet. Hans Andersson har ju suttit i kammaren och har hört att vi har talat oerhört kring detta med kompetensutveckling. Det är ingen tvekan om att vi alla satsar på att få det genom olika typer av utbildningsinsatser. Även om vi inte direkt har tagit hänsyn till det tidigare förslag som lades fram av Hans Anderssons parti, är vi överens om att satsa på kompetensutveckling. När det gäller arbetsrätten sade jag att det är viktigt att vi får rätt människor kvar på företagen. Vi kan inte ta bort nyckelpersoner från företagen och genom det åstadkomma att företagen går ytterligare sämre än vad de gör. Jag tror att vi alla är överens om att vi skall ha en så stor arbetskraft som möjligt och att vi skall ha så livskraftiga och livsdugliga företag som möjligt. Men jag pekade också på ett exempel i Bohuslandstinget som visar att vi får problem att behålla yngre arbetskraft. Det tycker jag borde vara ett problem även för Hans Andersson. Vi skall inte bara ha äldre arbetskraft. Med all respekt både för Hans Andersson och mig tror jag att det vore bra om vi fick in litet yngre arbetskraft. Därmed har jag inte sagt eller på något sätt påstått att vi inte skall ha äldre arbetskraft.

Fru talman! Hans Andersson säger att man finansierar sina förslag och menar samtidigt att vi inte vill fatta de svåra besluten om att höja skatterna. Jag vill inte säga att sådana beslut är svåra. Att höja skatterna är ett enkelt sätt att komma från problematiken. Det svåra i detta läge är snarare att tala om att vi i svensk politik inte behöver höjda skatter. Om höjda skatter hade varit lösningen på problemen i den svenska politiken, hade vi inte haft några problem -- vi är ju världsmästare på skatter. Under sådana förhållanden skulle problemen inte ha varit speciellt stora i vårt land. Det är snarare så att vi vågar se igenom finanserna, medan Hans Andersson följer den gamla vanliga vägen att höja skatten, vilket skall dämpa alla problem. Höjer man inte den statliga skatten, kan man ju höja landstingsskatten eller kommunalskatten -- det spelar inte så stor roll. När det sedan gäller Arbetslivsfondens pengar kan man konstatera att landsting och kommuner är en underrepresenterad sektor bland dem som tar ut pengar från fonden. Jag tycker att det är intressant att man inte inom denna sektor har varit mera framåt i detta avseende. Dessutom är pengarna än så länge inte slut. Det finns fortfarande, Hans Andersson, möjligheter att använda dessa pengar. Det framhålls till på köpet i propositionen att man skall ha möjlighet att inom de olika regionala fonderna använda pengarna under en längre tid. Vi har alltså ännu inte sett slutet på möjligheterna att använda Arbetslivsfondens pengar till arbetsmiljöförbättrande åtgärder.

Fru talman! Kent Olsson säger att det behövs en effektivisering av företagshälsovården ute i landet. Det har vi ingenting emot. Den är ju organiserad så, att parterna på den lokala arbetsplatsen är huvudmän för företagshälsovården. Att företagsledningen, representanterna i skyddskommittén och arbetstagarna gör denna så effektiv som möjligt tycker jag är en självklarhet, men det är inget skäl mot att den skall bli obligatorisk eller mot att ge statsbidrag till den. Det här är vi överens om. Men att ta bort den är förödande för det lokala arbetsmiljöarbetet, och det tycker jag att också Kent Olsson kunde intyga. Kent Olsson säger vidare att regeringen visst har visat intresse för arbetsmiljöfrågorna. Ja, det kan jag hålla med om, men det har tyvärr varit ett negativt intresse. Jag vet inte hur många gånger under årens lopp som vi fått kämpa mot Moderaterna. Det har gällt skyddsombudens ställning, deras rätt att stoppa ett livsfarligt arbete och en rad andra frågor. Hur ställde ni er när Arbetslivsfonden tillkom? Jo, ni var mycket negativa och röstade hela tiden mot den. Det är där som man verkligen har lagt upp det framtida arbetet på arbetsmiljöområdet. Det har varit ett gott komplement till Arbetarskyddsverkets och övriga instansers arbete för arbetsmiljön. Om man åker runt bland företagen kan man få otaliga exempel på detta. Åk t.ex. till Asea Brown Boveri i Västerås och tala med Sven Kvarnström om vad han anser om Arbetslivsfondens insatser för att göra inte minst de kvinnliga arbetsplatserna drägliga! Man har där sänkt frånvaron markant. Man har inte nog med lovord för Arbetslivsfonden. Ändå går ni emot den och var inte på något vis med om att den skulle införas. Det finns många vittnesmål om hur negativa ni har varit i dessa frågor. På det sättet har ni visat intresse.
Fru talman! Det var ju bra att Kjell Nilsson och jag var överens när det gällde effektiviseringen av företagshälsovården. Vad jag tog fram var exempel på olika kostnader inom företagshälsovården. Kostnaden per anställd skiljer nog ganska mycket mellan olika kommuner. Man har i många fall höga kostnader på stora företag och även på småföretag, och det vore därför kanske inte så dumt att undersöka om det inte går att få ned kostnaderna. Jag tror att många, både fackligt anställda och andra, skulle vara intresserade av detta. Det förekommer faktiskt i en del fall också ganska mycket av kritik mot företagshälsovården. Jag kommer från en liten kommun, och jag vet att en hel del anställda där säger att man visst borde kunna få ut mer för de stora pengar som man lägger ut, i många fall mellan 1 000 och 1 500 kr per anställd. Men det är ju bra att Kjell Nilsson och jag är överens om att en översyn och effektivisering av företagshälsovården är av värde. Vi får sedan hoppas att både arbetsgivare och arbetstagare i förhandlingarna tycker att företagshälsovården är så värdefull att man behåller den. Att Kjell Nilsson i vissa lägen får kämpa mot Moderaterna är ganska naturligt, eftersom vi befinner oss i motsatta ändar av den politiska skalan. När det gäller arbetsmiljön vill jag säga att det från goda företags sida är ett intresse att ha ett bra arbetarskydd. På många ställen har man en sådan verksamhet utan att ha speciella arbetslivsfonder för detta, och den bedrivs ändå i samverkan och på ett bra sätt. Verksamheten är ofta bäst inom storföretagen, medan den inom den offentliga sektorn tyvärr inte är så bra. I många fall har den offentliga sektorn inte ansökt om bidrag från Arbetslivsfonden. Det kan i detta sammanhang noteras att det visst finns en korrelation mellan bra arbetsmiljö och mindre frånvaro, men att det tyvärr inte alltid är så. I många fall leder en förbättrad arbetsmiljö inte till att frånvaron minskar. Det borde finnas ett samband mellan förbättrad arbetsmiljö och minskad frånvaro, men det är tyvärr inte alltid så.
Fru talman! Mycket kort: Man behöver inte ta bort stödet till företagshälsovården för att se till att den blir effektivare på de ställen där den inte har varit tillräckligt effektiv. För det behöver man inte ta bort allt statligt stöd eller säga upp avtalet mellan huvudorganisationerna. Det är säkerligen en koppling mellan regeringen och SAF som har gjort att dessa företeelser sammanfallit så väl i tiden. Om så inte är förhållandet, vore det egendomligt. Vi kämpar gärna mot Moderaterna. Det har jag fått göra sedan jag som ung pojke blev skyddsombud på en verkstad. Det var alltid arbetsgivarna och de borgerliga partierna som gick emot alla insatser för att förbättra en då mycket dålig arbetsmiljö. Jag tror att Kent Olsson är ganska ensam om uppfattningen att det förhållandet att man har en bra arbetsmiljö, att människorna trivs på sitt arbete och att de är motiverade för sitt arbete inte är något som medverkar till att det blir intressantare att gå till jobbet och till att bortovaron minskar. Jag hoppas att Kent är den ende i denna kammare som har den uppfattningen att en dålig arbetsmiljö skulle locka folk till arbetsplatsen. Den måste i grunden vara felaktig. Kent Olsson och andra skulle kunna åka runt och besöka en mängd företag där företagarna själva kan uppge vad det har betytt när man har gjort om arbetsorganisationen, både för närvaron och för arbetsglädjen. Vi fick i utskottet en redogörelse för Arbetslivsfondens verksamhet och anslagen till privata företag, kommuner osv., och jag förmodar att Kent Olsson var närvarande då och alltså precis vet hur det ligger till. Det är inte alls så snett som folk tror.
Fru talman! Jag sade inte, Kjell Nilsson, att god arbetsmiljö inte är bra. Jag tror att alla här i kammaren är helt överens om betydelsen av en god arbetsmiljö. Jag tror att Kjell Nilsson avsiktligt missförstod det som jag sade. Vi är alla här i kammaren överens om att det är oerhört viktigt att satsa på en bra arbetsmiljö. Men, Kjell Nilsson, man måste se sanningen i vitögat, även om det svider ibland. På ställen där man har satsat mycket på bättre arbetsmiljö och trott att det skulle minska sjukfrånvaron har det inte blivit så. Jag förstår att det kan kännas hårt att höra det, men man måste inse att man inte alltid får en sådan positiv korrelation, även om man skulle hoppas att det vore så. Men därmed har jag inte sagt att man inte skall satsa på en god arbetsmiljö. En god arbetsmiljö är något positivt. Man kan också hoppas att sjukfrånvaron härigenom minskar, men även om inte så blir fallet är en god arbetsmiljö bra för företaget över huvud taget. Jag vill göra fullständigt klart att det var det som jag åsyftade. Med den satsning som vi i Sverige har gjort på arbetsmiljön borde vi kanske ha den lägsta sjukfrånvaron bland samtliga europeiska länder. Men i många europeiska fabriker som har en betydligt sämre arbetsmiljö än vad vi har i Sverige har man en betydligt lägre sjukfrånvaro. Det var det som jag syftade på med mitt påpekande. Men jag tror ändå att vi är överens om att vi skall ha en bra arbetsmiljö.

Fru talman! Att ha ett arbete är för de allra flesta den kanske mest avgörande förutsättningen för ett meningsfullt och värdigt liv. Arbetet är grunden för den enskildes ekonomi. För många ger arbetet en möjlighet att utvecklas och att både känna en individuell och en social identitet. För många skänker arbetet också en värdefull gemenskap med andra människor. Att ställas utan arbete betyder därför för många att de inte längre behövs och inte längre räcker till. För den som är ung betyder arbetslösheten att han eller hon kanske aldrig får tillfälle att lära sig uppleva arbetets betydelse. För samhället är det ett fruktansvärt slöseri att människor som kan och vill arbeta inte får göra det. Vi vet hur stora behov som finns i vårt samhälle som inte kan tillgodoses. Arbetslöshet är ett gissel som aldrig får accepteras utan måste bekämpas. Den nuvarande rekordarbetslösheten är en tragedi för den enskilde såväl som för vårt land. Att sanera vårt lands ekonomi och att få fart på hjulen och skapa nya riktiga och goda jobb måste därför vara ett överordnat mål. Även under goda tider slås människor ut från arbetsmarknaden på grund av arbetsskador, dålig arbetsmiljö och olämplig arbetsorganisation. Den utslagning som dåliga arbetsmiljöer medför innebär ofta isolering för den enskilde och svårigheter att fungera även i andra roller. I dagarna har Folkhälsogruppen publicerat en rapport om arbetslöshet som folkhälsoproblem där dessa förhållanden understryks. I rapporten redovisas klart de kanske inte helt överraskande effekter och risker som arbetslöshet medför för många enskilda människor, men det är inte desto mindre en skakande läsning. En bättre arbetsmiljö är viktig också för samhället. För att vi skall kunna komma ut i arbetslivet och fungera väl krävs det att både den fysiska arbetsmiljön, arbetsorganisationen och omgivningen är anpassade till oss människor. De som har de tyngsta och kanske minst stimulerande jobben löper alltjämt de klart största hälsoriskerna. Detta är inte minst påtagligt för många kvinnor i låglöneyrken. Det är också kvinnorna som står för den stora ökningen av ohälsotalen och den stora ökningen av arbetssjukdomar bland arbetstagare. En bättre arbetsmiljö är också nödvändig för att vi skall ha livskraftiga företag och en väl fungerande och kostnadseffektiv offentlig sektor. Hög personalomsättning, stor frånvaro och otrivsel ger självfallet också sämre arbetsresultat. Arbetet med att skapa goda jobb måste därför fortgå. De projekt för förändring och nytänkande på arbetsplatserna som fått fullt stöd genom Arbetslivsfonden medverkar till att skapa goda jobb. När nu Arbetslivsfonden kommer att avvecklas är det viktigt att erfarenheterna kan föras vidare. Regeringen har också tillsatt en utredare som bl.a. skall föreslå hur samordningen av statliga insatser och kunskapsspridning inom arbetslivsområdet skall äga rum. Nilsson, som är en mycket kunnig och vida mer erfaren person på det här området än jag, en ganska svepande karakteristik av de borgerliga partierna. Med den erfarenhet som Kjell Nilsson har på området tror jag att han förstår att jag som företrädare för Folkpartiet har litet svårt att känna igen mig i den beskrivningen. Fru talman! En grupp som också i goda tider har det svårt på arbetsmarknaden är de arbetshandikappade. I flera utredningar har det sedan 40-talet gjorts uttalanden om arbetets värde som en produktiv resurs för samhället. Trots ambitionen i sådana uttalanden och trots tillkomsten av många arbetsmarknadspolitiska åtgärder saknar många människor med handikapp fortfarande en plats på arbetsmarknaden. Det gäller särskilt människor med omfattande funktionshinder. Inte ens när det rådde högkonjunktur i vårt land i slutet av 80-talet skedde någon markant nedgång av antalet arbetslösa handikappade. I den situation vi har i dag med rekordarbetslöshet drabbas de handikappade först. Många frågar sig säkert fullt förståeligt om det ens lönar sig att försöka. Det är därför viktigt att ansträngningarna intensifieras på alla plan för att ändå ge fler handikappade möjlighet till arbete. Det är glädjande att vi kan vara överens om detta. miljarder kronor för kommande budgetår. Ansträngningarna för att ge handikappade tillträde till arbetsmarknaden måste följaktligen intensifieras inom flera områden. I budgetpropositionen föreslår regeringen att tiden under vilken AMS kan svara för arbetshjälpmedel för en handikappad person som anställs förlängs från sex till tolv anställningsmånader. Vidare förslås att bidrag skall kunna lämnas under högst två år till lönekostnader för stödpersonal åt funktionshindrade som behöver stödet för att kunna utföra arbetet. Båda dessa förslag utgör värdefulla bidrag till att förstärka möjligheterna för arbetshandikappade att få tillträde till arbetsmarknaden. Det är viktigt att arbetsförmedlingen följer handikappade ungdomar som avslutar studier och ser till att de kan vinna inträde på arbetsmarknaden på ett bra sätt. Här pågår ett arbete inom AMS, vilket utskottet också anför i betänkandet. Det är oförlåtligt om inte alla insatser görs för att möjliggöra ett inträde i arbetslivet för handikappade ungdomar med ett helt liv i arbetsför ålder framför sig. Regeringen har nyligen lagt fram en proposition om stöd och service till vissa funktionshindrade. Det är ett ytterst värdefullt resultat av Socialdepartementets beredning av en del av förslagen från 1989 års Handikapputredning. Det föreslogs vidare åtgärder också inom arbetslivet vilka jag hoppas att vi snart får tillfälle att behandla här i riksdagen. Fru talman! Det är nu snart ett år sedan riksdagen beslöt att omvandla stiftelsen Samhall till Samhall AB. Det är en koncern med mer än 30 000 anställda. Verksamheten utgör en socialt mycket värdefull och ekonomiskt helt riktig satsning. Det moderna Samhall har ett brett sortiment och en internationell utblick. Kritik riktas då och då mot Samhall för att det med hjälp av skattesubventioner skulle dumpa marknaden, inte minst när det ger sig in på nya områden. På sistone har det gällt företag inom restaurangrörelsen. Det är naturligtvis mycket viktigt att så inte sker. I Kontaktrådet granskas offerter och prissättning för att Samhall inte skall gynnas framför privata företag. Ytterst kan den som känner sig förfördelad vända sig till Konkurrensverket. Detta arrangemang är värdefullt och torde undanröja risker för en otillbörlig konkurrensbegränsning som i längden vore mest allvarlig för Samhalls verksamhet. Fru talman!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

Fru talman! Vi debatterar arbetslivsfrågor, och i sitt anförande tog Kjell Nilsson upp frågan om den kommitté som nu arbetar med arbetsrättsliga frågor. Han attackerade denna kraftfullt. Han gick till angrepp på de förslag som kommer, och han sade att det är fråga om att återinföra förhållanden som rådde på 30-talet, att återinföra § 32 osv. Nu vet jag inte riktigt vad det är för förslag som Kjell Nilsson här åsyftar, för kommittén har ju ännu inte lagt fram sitt betänkande. Men som så ofta sker, när kontroversiella frågor är under utredning, läcker en utredning. Det kommer ut en hel del om vad som har förevarit i samtalen och i de förslag som debatteras. Det här tas naturligtvis upp av tidningar och skrivs om, och då är frågan hur förslagen ser ut när de har silats genom journalisternas ögon. Därför är det litet vanskligt, tycker jag, att på så lösa boliner häftigt attackera vad Kjell Nilsson tror är kommitténs förslag. Som ledamot av kommittén, ARK 92 benämnd, kan jag inte direkt tala om vad kommittén kommer att föreslå, eftersom det ännu är ett par tre veckor till dess betänkandet ligger på bordet. Men såvitt jag kan förstå är jag rätt oförhindrad att något kommentera det som tidningarna skriver. Det är klart att man i tidningar diskuterar det som är kontroversiellt och det som är mycket känsligt. Det är då begreppen som LAS, lagen om anställningsskydd, rör sig med om saklig grund och om turordningsreglerna. De begreppen har ju varit föremål för lagstiftning och är kontinuerligt föremål för debatt. För någon tid sedan framgick det av tidningsskriverier att kommittén sysslade med förslag, sade man, om att illojalitet skulle utgöra saklig grund för uppsägning eller avsked. Man tog ett exempel. Om jag skymfar min chef, kan jag få sparken direkt. Jag vill påminna om att om journalisten hade läst hela den PM som han hade snokat rätt på eller fått tag i, jag vet inte hur, så hade han i det följande sett att samtidigt med vad som nämndes om skymfning av en chef stod det också att en skymfning kan vara ursäktlig. Om vederbörande arbetstagare var provocerad, var det en ursäkt för det han gjorde, och därmed var det inte saklig grund för att säga upp honom att han hade sagt något otillständigt. Det är ett exempel på hur man rycker ut delar av ett helt för att därmed bevisa en tes som man tror är riktig. Det är litet besvärligt, Kjell Nilsson, att gå till angrepp med hjälp av det som står i tidningen, när man har tillgång till bara en del av helheten. Att tala om turordningsreglerna är minst lika eldfängt. Med nuvarande lag har praxis utbildats, och det finns också inskrivet, att man bör förhandla vid en övertalighetssituation, och visst skall man förhandla. Det finns för min del ingen tanke på att på något sätt beskära förhandlingsrätten, tvärtom. Det jag önskar och, kan jag säga, det jag har arbetat för i kommittén är att förhandlingarna skall göras mera öppna, mer möjliga. Disposiviteten bör inte inskränkas utan vidgas. Direktiven som kommittén arbetar efter talar också om att förhandlingarna skall ner på en lokal nivå. Ja, vilka är det som i dag är bärare av förhandlingsrätten? Jo, de centrala avtalsslutande parterna. Kommittén har direktivet att den rätten bör tryckas ner, om jag får använda det uttrycket, till det lokala planet. Jag instämmer i det. Det är de lokala avtalsbärande parterna som bör ha förhandlingsrätten. Det är faktiskt en ganska intressant principiell förskjutning. Men vad händer, Kjell Nilsson, om förhandlingar misslyckas? Enligt uppgift som jag har fått lyckas förhandlingarna, tack och lov, i mer än 95 % av fallen. Huruvida siffran är rätt eller ej, vet jag inte, men förhandlingarna lyckas. Det är detta vi vill egentligen, att de som har ansvaret på arbetsplatsen skall tala med varandra, lösa sin konflikt om det beroendeförhållande de står i till varandra -- man skall vara klar över att arbetsgivarna också är beroende av sina arbetstagare -- och komma till enighet om vad som bör ske. Förhandlingar, ja -- men vad sker om dessa misslyckas? Där bör det finnas en lagregel. Låt oss återkomma till den, Kjell Nilsson, när betänkandet ligger på bordet. Då är det kanske dags att gå till attack eller att acceptera vad vi har kommit fram till. Låt oss se vad betänkandet innehåller!

Fru talman! Eftersom också vissa delar av arbetsrätten behandlas i betänkandet, är det väl rimligt att ge en kommentar till vad som håller på att ske med arbetsrätten. Jag sade i mitt huvudanförande att jag inte har andra uppgifter än de som kommer via massmedia men att förslagen, om de uppgifterna är riktiga, innebär ett hot mot arbetsrätten. Det är bra att Harald Bergström, som är ledamot av kommittén, tar till orda, men jag hade inte trott att vi skulle ha någon sakdebatt om arbetsrätten i dag utan ville enbart peka på den. Harald Bergström är tydligen beredd att föra en sakdebatt om arbetsrätten, men jag instämmer med fru talmannen i att det inte är rimligt att föra den debatten i dag. Harald Bergströms inlägg tyder dock på att det var ömma tår jag trampade på när jag sade att här finns en fara för utvecklingen inför framtiden, därest det som har läckt via massmedia är sant. som arbetsgivarna skall få avgöra själva, eller kan det bli mer? Hur det är med illojaliteten som saklig grund har Harald Bergström pekat litet grand på. Sedan är det faktiskt så att i 98 % av fallen gör man upp på den lokala arbetsplatsen. Då är frågan: Skall man ta till storsläggan för de 2 % som man inte kan göra upp om? I krisuppgörelsen mellan regeringen och socialdemokratin ingick bl.a. att man skulle tillsammans skriva direktiven för arbetsrättskommittén. Det löftet är brutet från regeringens sida. Tror Harald Bergström att en ökad konfrontation om arbetsrätten ger den grogrund för ett gott samarbete på arbetsplatserna som vi faktiskt har byggt upp under årtionden? Tror Harald Bergström att denna konfrontation och den militanta inställningen från er sida som vill förändra arbetsrättslagstiftningen verkligen kommer att förbättra klimatet ute på arbetsplatserna? Är det Harald Bergströms uppfattning?
Fru talman! Jag tycker liksom Kjell Nilsson att i arbetslivsfrågorna ingår arbetsrätten som en ganska väsentlig del. Därför är det nog inte så fel att vi något luftar det ämnet, även om jag vet att arbetsrätten senare kommer upp som ett riksdagsärende. Jag kommer inte att kommentera huruvida 10 % är rätt eller inte. Något slags förslag kommer från kommittén, det kan jag i vart fall lova.

Det är då samrådet skall äga rum. Det är den uppfattning jag har om den paragrafen i krispaketsförhandlingarna. Därmed menar jag att regeringen inte har gjort något löftesbrott. Sedan, Kjell Nilsson, kan jag inte förstå talet om konfrontation, när intentionen är att försöka underlätta förhandlingar. Vi vill lägga ett förhållande till rätta för förhandlingar om de svårigheter som det onekligen är vid en övertalighetssituation. Låt oss nu vänta och se vad betänkandet innehåller om ett par tre veckor!
Fru talman! Jag vill skicka med en vädjan till Harald Bergström. Harald Bergström har ju en gång i tiden varit ute och arbetat i näringslivet och haft en del med förhandlingar att göra. Var försiktig när ni kommer med era förslag! Om turordningsreglerna exempelvis skall innebära att arbetsgivaren skall ha rätt att plocka ut 10 % av arbetsstyrkan utan att fråga någon om vilka som skall plockas ut, utan förhandlingsskyldighet, innebär det en konfrontation gentemot de fackliga grupperna. Detta är bara ett exempel. Det finns många fler, enligt vad som har läckt ut från denna kommitté. Åk litet försiktigt! Ta till vara det fina arbetsklimat som vi har haft i vårt land, den fina förhandlingsordningen! Rasera inte detta för att någon liten del inte har fungerat så bra! Fru talman! Vi socialdemokrater har också sagt att det finns vissa delar inom arbetsrätten som man behöver titta på. Men i och med det behöver man inte slå sönder allt som har fungerat bra under årtionden.
Fru talman! Det är märkligt att det så fort man rör ett kommatecken talas om att allt slås sönder. Det är ungefär det intrycket som jag har fått. Kjell Nilsson talar om att vi skall gå försiktigt fram. Jag kan nämna att jag i viss mån också har läckt litet från den här utredningen. Vid ett företagsbesök -- jag tänker särskilt på ett tillfälle -- samtalade jag med fackliga företrädare om hur de skulle ha löst problemet med övertalighet i en situation som rådde för bara två, tre månader sedan om de skulle ha tillämpat vissa förslag som vi arbetar med i kommittén. De hade löst problemet förhandlingsvägen, och det hade gått bra. De kommentarer som jag fick av de fackliga företrädarna när de tänkte sig in i situation var att detta inte var så farligt, att det inte alls var så tokigt som det skrivs i tidningarna. Det lugnade mig att höra detta från förnuftigt folk, som tänker rationellt, som är ute på golvet och som vet hur det fungerar.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

Det är ju i direktiven till utredningen, ARK 92, som det talas om den lokala arbetstagarorganisationen och dess förhandlingsrätt. Som kristdemokrat, Hans Andersson, är jag intresserad av det som vi brukar kalla subsidiaritetsprincipen: att beslut skall fattas på lägsta möjliga effektiva nivå. Såvitt jag kan förstå är den lägsta möjliga nivån, när man talar om förhandlingar mellan arbetstagarparter och arbetsgivare, på ort och ställe där problemen finns. Det är grunden till varför jag är intresserad av den nivå som den lagliga rätten till förhandlingar placeras på.

Herr talman! Jag vill bara berätta för Hans Andersson att det också är många sympatisörer och väljare som röstar på kristdemokraterna som hör av sig. Dessa får jag tala med, och naturligtvis samtalar jag med dem om var problemen finns någonstans. Om detta kan vara till någon tröst, Hans Andersson, ta det till ditt hjärta.

Herr talman! I detta betänkande behandlas anslag till bl.a. arbetsmarknadsråden och anslag till Arbetsdomstolen. I båda dessa ärenden finns det motioner, av Margareta Gard resp. Per Stenmarck, som vi moderater instämmer i. Margareta Gards förslag till besparing vad gäller arbetsmarknadsråden, som vi moderater följer upp, innebär 6,6 miljoner kronor. Därmed täcker vi med råge in det överskridande som arbetsmarknadsutskottet ville göra när det gäller kvinnoorganisationerna. En orsak till att vi i Sverige befinner oss i ett så prekärt läge är att utgifterna har fått rulla på utan att tillräckligt ifrågasättas. Nu är det hög tid att noga pröva varje utgift. Endast oundgängligen nödvändiga utgifter bör behållas. Straffet för dem som inte har kraft att överpröva utgifterna kommer att bli hårt den dag hela notan verkligen syns för väljarna. Det här är en mycket liten fråga, och den är givetvis utan egentlig bäring för välfärden. Men viss symbolisk betydelse kan den tillmätas. I detta sammanhang vill jag kortfattat erinra om den försöksballong som emanerar från Exportrådets chef Göran Holmqvist och som gäller ytterligare samordning av utrikesrepresentationen. Oavsett hur det förhåller sig med lämpligheten i just detta fall är det principiellt rätt att ifrågasätta om det inte finns möjlighet till ytterligare effektiviseringar. Arbetsmarknadsdepartementet har haft en arbetsgrupp som har förordat effektivisering och förbättrad styrning av information och rapportering på arbetsmarknadsområdet. Gruppen menar att det på sikt räcker med att behålla denna bevakning i EG-området. Vi Moderater föreslår också att den behålls i Bryssel. Nog undrar väl fler än vi Moderater om det verkligen är oundgängligen nödvändigt att ha både ordinarie ambassadpersonal och specialattachéer på en mängd områden -- för exportfrågor, arbetsmiljöfrågor, arbetsmarknadsfrågor, tekniska frågor, osv. En översyn pågår också vad gäller organisationen av utrikesrepresentationens olika delar. Vi Moderater gör bedömningen att ordinarie ambassadpersonal bör hinna klara bevakningen av arbetsmarknadsfrågor precis som de gör på de flesta ambassaderna i världen. Som ledamot av UD:s antagningsnämnd har jag också kunnat konstatera att krav och kvalitet på dem som antas till diplomatkarriären är höga, inte minst vad avser kunskaper om förhållanden på arbetsmarknaden. Kostnadsminskningar är nödvändiga. Det är man medveten om även i departementet, vilket framgår av betänkandet. Skillnaden är att vi Moderater vill gå litet fortare fram. Herr talman! Därmed yrkar jag bifall till reservation 1 och i händelse av bifall till reservation Därefter går jag över till frågan om de arbetsrättsliga frågornas överförande till allmän domstol. Man kan knappast förvänta sig att de s.k. särintressena som finns representerade i domstolen skall komma att förorda en neddragning av det egna inflytandet. Tvärtom cementerar Arbetsdomstolen makten för de stora organisationerna. Den som vill bilda en konkurrerande organisation hamnar genast i strykklass i avsaknad av inflytande i Vi delar motionärens uppfattning att man bör utreda formerna för ett överförande av arbetsrättsliga tvistemål till allmän domstol i syfte att stärka den enskildes ställning. Vi anser att det är principiellt felaktigt att representanter för arbetsmarknadens parter avgör straffrättsliga ärenden. Det finns flera exempel på detta i AD. Brottmål skall enligt vår uppfattning avgöras i allmän domstol och AD skall få sin ursprungliga funktion. Den är att tolka kollektivavtal och snabbt avgöra mål om olovliga strejker. Att domstol kan döma i mål mellan enskild och part, där ena parten är representerad i domstolen, förefaller oss inte vara den bästa lösningen om man är angelägen om att tillgodose starka krav på rättssäkerhet. Man kan ju t.ex. föreställa sig hur stor möjligheten är att vinna framtida mål om lika lön, om båda parter på domarsidan kan ha intresse av att den enskilde skall förlora. Herr talman! Allmän domstol är första instans när kollektivavtal saknas, men överprövningar sker i AD. Alla mål som rör enskilda förhållanden på arbetsplatsen borde ha en enhetlig handläggning. Så gott som alla partier i denna kammare har tillskyndat vår EG-ansökan. EG-rätten kräver absolut opartiskhet. Det innebär att den enskildes ställning får visst ökat skydd. EG-rätten har visserligen accepterat partsammansatta organ, men frågan är om de fall som avgörs i AD skulle passera EG-domstolens lupp. Jag tror inte det, och det gör inte heller den juridiska expertisen vid Juridiska Institutionen vid Stockholms universitet. Jag hade ett kontrollsamtal med dem i går. Även här går vi Moderater litet längre och begär en utredning i dessa frågor. Herr talman! Därmed yrkar jag bifall till reservation 3 samt i övrigt till utskottets hemställan.

Herr talman! Vid beskickningarna i Bryssel, Bonn, London och Washington finns fyra arbetsmarknadsråd stationerade inom den svenska utrikesförvaltningen. Regeringen utser arbetsmarknadsråden, som under alla år har kommit från arbetsmarknadens organisationer, LO, SAF och TCO. Enligt den praxis som utvecklats har som arbetsmarknadsråd endast förordats personer som föreslagits gemensamt av ovanstående parter. Inga som helst bestämmelser om att tjänsterna skulle förbehållas personer från arbetsmarknadens organisationer har funnits. De enda kompetensoch kravspecifikationer som är uppställda för denna befattning framgår av proposition 1959:121, där det sägs: ''De skall vara väl förtrogna med arbetsförhållandena på arbetsmarknaden och inom socialpolitiken och besitta goda språkkunskaper.'' Det har vid ett flertal tillfällen konstaterats att man vid tillsättandet inte beaktat kravspecifikationen. Detta påtalades redan den 7 november 1985 i en rapport av en utredningsgrupp som Kritik har även framförts beträffande arbetsmarknadsrådens rapporter, som uppgivits vara av ''mycket varierande karaktär''. Trots påtalad kritik har ingen förändring av tillsättningarna av arbetsmarknadsråd kommit till stånd förrän nu. Ny demokrati kritiserade för ett år sedan dessa missförhållanden. Till vår glädje har nu arbetsmarknadsministern meddelat att regeringen skall tillsätta samtliga befattningar efter ett öppet ansökningsförfarande. Detta är som sagt mycket glädjande. Arbetsmarknadsråden skall bevaka frågor som främst rör arbetsmarknad och fortlöpande rapportera till chefen för Socialdepartementet. De skall vidare även sprida kunskap om svenska förhållanden vad beträffar dessa frågor. Denna information skulle med lika gott resultat kunna skötas av befintliga beskickningars personal. Så är fallet i dag i de länder som inte har arbetsmarknadsråd. Sverige har i dag milt sagt en mycket ansträngd ekonomi. Därför måste det ifrågasättas om de fyra arbetsmarknadsråden kan bibehållas inom utrikesförvaltningen. Organisationerna på arbetsmarknaden har dessutom en omfattande bevakning och uppföljning av utvecklingen i andra länder. Med tanke på bl.a. de pågående förberedelserna inför Sveriges inträde i EG kan det finnas skäl att tills vidare behålla tjänsten som arbetsmarknadsråd i Bryssel.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

Herr talman! Skillnaderna i grundtänkandet mellan Marianne Andersson och mig är kanske inte så stora. Det är särskilt glädjande att Marianne Andersson håller med om att AD inte skall syssla med straffrättsliga bedömningar. Det finns exempel: I AD 1991/76 gjorde man en bedömning om en polis hade begått grov misshandel. AD överprövade man hovrättens dom, men kom till samma domslut. Även om frågeställningar av den här typen i ett annat led har en arbetsrättslig anknytning, bör den straffrättsliga delen inte ligga hos AD. På den punkten tycks vi vara ense. Det kanske finns behov av en viss översyn. Det är ju inte heller bra när oorganiserade eller mindre självständiga organisationer döms i en domstol där huvudorganisationerna finns med som dömande part trots att det råder klar motsatsställning. Enligt juridiska institutionen i Stockholm förekommer det sådana situationer i Arbetsdomstolen. Det är naturligtvis inte bra för rättssäkerheten. Personligen är jag ganska övertygad om att det är en tidsfråga innan dessa rättsliga brister i vårt system kommer att uppmärksammas så att det uppstår ett tryck för justering.

Herr talman! Enligt den information jag har fått var det inte det arbetsrättsliga utan det straffrättsliga innehållet som bedömdes. Det hade sedan i och för sig bäring inom arbetsrätten, men man gjorde en straffrättslig bedömning. Vi är tydligen ense om att sådana inte skall göras. Den politiska inställningen på den här punkten är vi tydligen helt ense om. Det gäller då bara att se till att det blir ett absolut klarläggande. Om det är så att jag har rätt -- vilket jag enligt uppgift har -- innebär det att vi är ense om att här bör ske en ändring.

Herr talman! Jag skall villigt tillstå att jag blir litet brydd eftersom jag hade förväntat mig att höra flera intressanta inlägg från representanter från andra partier, och komma med synpunkter på dem. Men jag får väl återkomma när de har framfört sina egna förslag. Herr talman! Jag vill gärna först tala om att jag tycker att det är väldigt bra att vi har fått fram det här betänkandet och att vi i dag skall kunna fatta beslut om ROT-program. Vi är många som har väntat länge på det. Det är, kan man lugnt säga, inte en dag för tidigt att vi fattar beslut i frågan. Det jag som representant för Vänsterpartiet vill anföra är att det trots allt är otillräckligt med det antal jobb som diskuterats och som de här programmen skall medföra. Många betvivlar alltså att åtgärderna ger så många tusen jobb inom byggsektorn och andra sektorer som det talats om. Jag tror att det blir nödvändigt att relativt snart komma med ytterligare ROT-program. Vidare vill jag för Vänsterpartiets del hänvisa till våra motioner. Beklagligtvis har man avstyrkt vad vi tror är bra förslag, som innebär att ytterligare jobb skulle skapas inom byggsektorn. Det handlar dessutom om jobb som behövs och som skulle medföra en bättre boende eller arbetsmiljö för många människor. Jag tänker t.ex. på det faktum att majoriteten avstyrkt förslaget om införandet av ROT-bidrag vad gäller vatten och avlopp. Jag beklagar att det blev ett nej. Vidare tänker jag på något som man kan uppfatta som en detalj, nämligen vårt förslag om att åtgärder beträffande fönster skall ingå i Dessutom tror vi i fråga om det majoritetsbeslut som kommer att fattas vad gäller skatteområdet och som gör det möjligt för de enskilda hushållen att göra avdrag på skatten för reparationer att det är fel sätt att ta upp de här frågorna. Vi i Vänsterpartiet tycker att det vore betydligt bättre med ett bidragssystem. Därigenom minskas möjligheterna till fusk på området. Beträffande vårt förslag om fönster kan man nog undra hur det med ett system, som innebär avdrag på den egna skatten, skall gå att undvika att avdrag görs för tätning och användning av isolerbara fönster. Vad är det som säger att avdraget inte nyttjas just på nämnda vis? En hel del invändningar kan alltså göras på det här området. Vi i Vänsterpartiet har därför lagt fram förslag som vi tror skulle innebära att ytterligare jobb kunde skapas. Men det väsentliga i dag är att vi fattar beslut om ROT-programmen och att vi därefter skyndar vidare för att skapa ytterligare jobb. Det gäller då åtgärder som behövs för att förbättra bostäderna och bostadskvaliteten i nedslitna bostadsområden samt åtgärder som är nödvändiga på det kommunala området vad gäller skolor och sjukhus.

Herr talman! Jag ber om ursäkt för att jag kom sent till kammaren. Jag litade, som jag ofta gör, på vice ordföranden i utskottet. Men den här gången gick det inte riktigt bra i det avseendet. Vad vi nu har att behandla är ett program för reparation, ombyggnad och underhåll av bostäder och vissa lokaler. Det är resultatet av en överenskommelse mellan regeringspartierna och Socialdemokraterna. Det är tillfredsställande att överenskommelsen kunde komma till stånd. Åtgärderna är angelägna från sysselsättningssynpunkt. De är också viktiga från boendemiljösynpunkt och för att behålla och förbättra kvaliteten i vårt bostadsbestånd. Genom uppgörelsen kan meningsfulla jobb skapas samtidigt som bostäder och kommunala lokaler kan rustas upp. För bostadssektorn innebär det en satsning på 1,8 miljarder som ger 20 000--25 000 jobb. Totalt innebär uppgörelsen att ca 30 000 jobb kan komma till stånd. Därmed kan ytterligare ca 5 000 lägenheter och 10 000 ålderdomshem och servicehus byggas om med förmånliga regler. En tillfällig avdragsrätt för reparationer av villor, bostadsrättshus och hyreshus införs. Ett angeläget centerkrav tillgodoses därmed. Avdragsrätten har en stor sysselsättningspotential i sig. Om 200 000 villaägare och andra fastighetsägare maximalt utnyttjar denna möjlighet till att fördjupa miljöambitionerna i fråga om deras bostäder, innebär det bygginvesteringar för totalt 12--15 miljarder kronor. Samtidigt får framför allt många småföretagare sysselsättning. Åtgärdsprogrammet har en spridning över hela byggsektorn som gör att en onödig utslagning av produktionskapacitet kan undvikas. Åtgärderna är inriktade så att projekt snabbt kan komma i gång som är spridda över hela landet och som inte behöver hindras av problemen på kreditmarknaden. Bakom förslagen till åtgärder, med undantag av en detalj, står ett enigt bostadsutskott. En av anledningarna är att förhandlingarna har haft förankring i bostadsutskottet. Jag vill gärna passa på att säga att vice ordföranden Oskar Lindkvists medverkan på ett mycket positivt sätt har bidragit till att förhandlingarna präglats av en konstruktiv anda, som i sin tur i hög grad bidragit till att det över huvud taget blev ett resultat. Uppgörelsen om sysselsättningsstimulanser inom bygg och bostadssektorn står ännu litet naken och ensam i ljuset av den debatt som förts under den senaste veckan om övriga förslag i regeringens budgetproposition om ekonomi och sysselsättning. ROT-uppgörelsen borde tjäna som förebild för fler breda lösningar som är nödvändiga för att klara de problem som vi har att tackla i det här huset. Ingen bör undandra sig ansvar i det sammanhanget. I bostadsutskottet var vi eniga om att gå vidare med detaljutformningen, trots förra veckans turbulens i samband med riksdagens behandling av finansutskottets betänkande om riktlinjerna för den ekonomiska politiken. Därigenom är det nu möjligt att få till stånd dessa angelägna åtgärder inom bostadssektorn utan onödig tidsutdräkt. Det är till fördel för de arbetslösa och för de boende. Även från den synpunkten kan det finnas anledning att dra en parallell med vad som i övrigt sker just nu. Herr talman! Åtgärderna i programmet är motiverade främst av sysselsättningsskäl. Nedgången i sysselsättningen är inte minst markerad inom byggsektorn. Nedgången är känd och har flera orsaker. Det finns ingen anledning att upprepa det. Men åtgärderna har också ett bostadspolitiskt syfte, som bostadsutskottet sett det hela, och det har också bidragit till utformningen av åtgärderna i vissa delar. Det är därför som t.ex. avdragsrätten för underhålls och reparationsåtgärder förbehålls permanentboende fastigheter, medan fritidshusen har undantagits. Inriktningen av åtgärderna är också anpassad till den svåra statsbudgetsituationen men också till svårigheterna att få lån på kreditmarknaden med risk för att åtgärderna på grund därav skulle kunna stoppas upp. Direktstimulanser har valts framför en belastning av statsbudgeten med kostnader för räntebidrag under flera år framåt. Därför har insatserna för ombyggnad av äldrebostäder, som i praktiken är ett bevarande av 1992 års ombyggnadsregler, räknats om till ett direkt investeringsstöd. 10 % av bidragsunderlaget har utskottet ansett vara en lämplig avvägning för att nå den stimulanseffekt som önskas. Avdragsrätten innebär att åtgärden får effekt nu, medan finansieringen kommer senare när konjunkturen har vänt. Herr talman!

Herr talman! Även jag ber om ursäkt för att ha missat det första inlägget. Men jag skulle ändå inte ha utnyttjat mina 15 minuter. I bostadsutskottet råder ju, som Agne Hansson sade, en mycket stor samstämmighet om ROT-programmet. Till bostadsutskottets ordförande vill jag säga att jag uppskattar det han sade om mig. Men faktum är att Agne Hansson i de samtal som har ägt rum mellan Socialdemokraterna och regeringspartiet spelat en mycket framstående och konstruktiv roll. Det är ingen nyhet för Sverige att vi har ROT program. Det har den socialdemokratiska regeringen vid olika tillfällen lanserat och det har spelat en utomordentligt stor roll när det gäller att slå vakt om sysselsättningen på bostadsmarknaden. ROT-programmet kommer nu också i arbetslöshetens Sverige. Som alla känner till finns det ett samband mellan arbetsmarknaden och bostadsmarknaden. Om det finns jobb frågar folk efter bostäder, om det råder arbetslöshet har man varken råd eller förutsättningar att efterfråga lägenheter på bostadsmarknaden. Då har man det läge som nu har uppstått i Sverige, nämligen att vi har en bostadsmarknad som inte längre fungerar på det sätt som vi i Sverige är vana vid. Något som är ännu värre är resultatet av en undersökning. Nyligen har det bland 160 byggföretag i Sverige gjorts en enkät. Det har frågats om hur man i dessa byggföretag ser på framtiden när det gäller bostadsbyggandet och byggande över huvud taget. Svaret från de 160 företagen är samfällt. Man svarar att 1993 blir på bostadsområdet ett dåligt år, och 1994 blir ett uselt år. I det perspektivet skall man se ROT programmet, som Agne Hansson var vänlig nog att presentera. ROT-programmet gäller för 1993 och Agne Hansson sade också att det råder stor samstämmighet i utskottet. Men det finns en punkt där vi bl.a. skiljer oss i våra uppfattningar, nämligen när det gäller bidragen för vissa underhållsåtgärder. Majoriteten har bestämt sig för ett avdrag gentemot fastighetsskatten. Vi inom socialdemokatin tycker att det är en byråkratisering, en inbyggd fördröjningseffekt, framför allt för fastighetsägare med låga taxeringsvärden på sina fastigheter. Dessa fastighetsägare får vänta i flera år på bidragseffekten av sin ombyggnad och sitt underhåll. Det här är en fråga explicit för skatteutskottet. I Socialdemokraterna i ett särskilt yttrande sagt att det finns något i det här sammanhanget som är bra, nämligen det stöd som skall utgå som ett direkt bidrag till verksamheten. Man får då pengarna snabbt. De som inte kan vänta på att kvitta gentemot fastighetsskatten behöver inte ängslas över ekonomin utan kan ganska omgående, när de uppfyller övriga krav, också få ut den ersättning som de är berättigade till. Socialdemokraterna har också en reservation till betänkandet när det gäller hyreshöjningar vid ombyggnad. Vi uttalar våra farhågor för att det på sina håll blir mycket kraftiga hyreshöjningar, ofta så kraftiga att de inte kan bäras av de boende. Nu återkommer vi i ett senare betänkande till dessa frågor. Visserligen har vi skrivit en reservation, men jag kommer inte att begära bifall till den reservationen, eftersom ärendet återkommer i ett senare sammanhang. Slutligen vill jag säga att jag självfallet är mycket nöjd med det ROT-program som nu presenteras för kammaren. Jag konstaterar att regeringen på flera punkter gett vika, och jag konstaterar att ett flertal socialdemokratiska motioner har bifallits i den här uppgörelsen. Jag konstaterar även att det går att göra överenskommelser när man är sams om att lägga tyngden i svensk bostadspolitik i mitten. Redan i morgon är det möjligt att sätta i gång de här arbetena. Precis som Agne Hansson sade kommer det att innebära över 30 000 sysselsättningseffekter, vilket är alldeles utmärkt. Men vi skall inte inbilla oss att det, som det ser ut nu, kommer att räcka. Därför kommer vi inom socialdemokratin att arbeta vidare på både att förbättra det regulära bostadsbyggandet och att ha ett bra ROT-program i reserv efter 1994.

Herr talman! Vi har i stort sett kommit fram till en samstämmig uppfattning, vilket framgår av debatten här. Låt mig bara kommentera det som Oskar Lindkvist säger när det gäller den detalj som vi inte är riktigt ense om, nämligen avdragsrätt eller direktbidrag. Jag hoppas att den diskussion om detaljerna som främst skall föras i skatteutskottet -- jag hoppas att diskussionen förs snabbt för att nå ett snabbt resultat -- kan leda till att man även på den punkten kan komma sams. Avdragsrätten har valts framför ett direktbidrag därför att den appelerar till ett känt begrepp som gör att åtgärderna snabbare blir effektiva. Avdragsrätten blir också bättre konjunkturanpassad om åtgärderna kan genomföras nu. Sysselsättningen stärks medan finansieringen kommer senare, när konjunkturen har vänt. Avdragsrätt framför ett direkt bidrag kräver inte en ny administration, som kanske ger ökade kostnader, utan det system som vi har i skattesystemet kan användas. I utskottet har vi preciserat oss när det gäller bidragets minimigräns på 2 000 kr. Bidraget bör knytas till fastigheten, inte till lägenheten, vilket medför att sysselsättningseffekten blir större. På den punkten råder ingen delad mening. I skatteutskottet diskuterar man nu avdragsrätten mot fastighetsskatten som en ren teknisk avräkning mot den statliga totala fastighetsskatten. För den enskilde skulle det i praktiken innebära ren skattereduktion. Det finns då också möjligheter till att begära jämkning i skatteuttaget. Samstämmigheten mellan bidrag och avdrag blir då väldigt liten. Jag hoppas att det blir möjligt att snabbt få fram dessa åtgärder. För en gångs skull har regeringen verkligen visat sig vara snabb. I min hand har jag det första utkastet till författning, så åtgärderna kan igångsättas. Socialdemokraternas andra reservation som inte direkt berör uppgörelsen finns det ingen anledning att kommentera, efter Oskar Lindkvist inte har yrkat bifall till densamma.
Herr talman! Majoriteten som Agne Hansson företräder när det gäller avdragsrätten har inte sett det fina i att de som bygger om och som skall få stöd till det får pengarna ganska snabbt. Jag tror inte att alla har ekonomi att ligga ute med upp till 10 000 kr. Många har ekonomi till det och kommer att utnyttja avdragsrätten, men åtskilliga människor -- kanske de i glesbygden där man ofta har ganska små taxeringsvärden på sina fastigheter -- kommer säkerligen att få vänta i åratal på att få ut de pengar som de är berättigade till. Vi har därför lagt fram förslag om ett direkt bidrag. Jag tror att de flesta människor anser att det är ganska rimligt att en sådan möjlighet finns. Uppriktigt talat vet jag inte det riktiga skälet till att avdragseffekten fått ett så starkt fäste hos majoriteten i bostadsutskottet. Nu utgår jag ifrån att skatteutskottet måhända gör en annan bedömning i den här frågan än bostadsutskottet. Sedan konstaterar jag att Agne Hansson sade att regeringen för en gångs skull har handlat snabbt och nu tagit fram en handling --åtgärder kan omedelbart sättas in och få effekt på avdragsfrågorna. Ja, det kanske är bra, men jag tror att man skall vänta på skatteutskottet. Jag förväntar mig att skatteutskottet mobiliserar en klokskap som kan komma till användning just i den här frågan. Då slipper regeringen ha bekymmer för sitt redan utfärdade dekret om avdragsrätten.
Herr talman! Oskar Lindkvist missförstod mig. När jag pratade om förordningen gällde det åtgärderna i det betänkande som vi nu skall anta. Avdragsrätten skall naturligtvis behandlas vidare -- först i skatteutskottet -- och i den delen finns det självfallet icke något förslag till förordning. Jag hoppas att den handläggningen i skatteutskottet för det första skall ske snabbt, för det andra skall resultera i samstämmighet, för att helheten skall komma fram så snabbt som möjligt.

Därmed minskar skillnaden mellan bidrag och avdrag.

Herr talman! I mitt första inlägg talade jag om att Vänsterpartiet stod bakom detta betänkande, och jag vill yrka bifall till utskottets hemställan. Jag vill understryka hur viktigt det är att vi fattar beslut i dag och kan gå vidare. Det är däremot helt klart att regeringen har varit senfärdig. Jag glömde att säga att vi i Vänsterpartiet instämmer i reservationen från programmet inte får leda till avsevärda hyreshöjningar. Det är en mycket viktig punkt. Det gäller att det ROT-program som nu sätts i gång inte får gå till lyxsaneringar eller till ombyggnader som inte är motiverade. Det har tidigare hänt att det har gjorts ombyggnader som inte varit nödvändiga, som lett till avsevärda hyreshöjningar och som definitivt inte varit bra för dem som bor i husen. Vad jag saknar i ROT-programmet och som jag vill att Oskar Lindkvist kommenterar är frågan om vatten och avlopp. Vi har diskuterat det förut, och det är viktigt för Vänsterpartiet. Varför finns inte detta med i den här uppgörelsen? Jag ställde samma fråga till Agne Hansson men fick inte något svar. Jag hoppas att Oskar Lindkvist har ett svar. Min förhoppning är att detta kommer med i nästa ROT program. Har jag tolkat Socialdemokraterna rätt på den punkten?
Herr talman! Jag kan nog inte ge ett svar som Eva Zetterberg blir nöjd med. Det är nämligen så att frågan om kommunalt vatten och avlopp i ett ROT program har diskuterats i åtskilliga år i bostadsutskottet. Det har framför allt varit Centern som har varit pådrivande för att få ett sådant ROT program. Vi har funnit att detta skulle ge ganska små sysselsättningsmässiga effekter, då det inte har särskilt stor omfattning. De uppgifterna har vi hämtat från Kommunförbundet, som har hanterat frågan i en särskild artikel. Eftersom det inte ger några särskilda sysselsättningseffekter och dessutom i princip är en kommunal fråga, har vi i bostadsutskottet varit ganska reserverade i fråga om att ge utrymme för vatten och avlopp i ROT-programmet.
Herr talman! Det är möjligt att frågan har diskuterats länge i bostadsutskottet, men under den tid jag har varit med har vi inte fått några beräkningar av hur många jobb det skulle ge. Det finns därför anledning att ta fram aktuella siffror, när det nu gäller att skapa så många jobb som möjligt på områden som är viktiga. Även om vatten och avlopp är en kommunal fråga, finns det i uppgörelsen ROT-pengar som kan gå till skolor, sjukhus osv. Det är alltså inte så att man säger totalt nej till kommunala satsningar inom ROT-programmet. Därför borde detta kunna vara med. Vi får gå till förnyad prövning, se hur många jobb det kan ge och var det finns behov.

Herr talman! Även jag får börja mitt anförande med att be om ursäkt. Det är frestande att skylla på ordföranden och vice ordföranden, men jag skall inte göra det. Sent skall syndaren vakna. Vi har hört hur fint det låter, och nu kommer Ny demokratis version. satsningen, dvs. reparation, om och tillbyggnad, har gjort mig oerhört besviken. Vi har inte fått bästa möjliga lösning. Redan hösten 1992 yttrade bostadsutskottet i sitt betänkande vikten av att åtgärder skulle vidtagas för att öka sysselsättningen inom olika delar av byggsektorn. Finansutskottet instämde sedermera i bostadsutskottets uppfattning och betonade dessutom att sysselsättningsskapande åtgärder inom byggsektorn borde kunna inriktas mot vissa upprustningsbehov inom den offentliga sektorn. Riksdagen gav också, enhälligt, detta regeringen till känna. Regeringen hade nu bollen, men ingenting hände. Dessa försämringar längre fram menade regeringen skulle stimulera till tidigareläggning av ROT åtgärder. Detta var regeringens ROT-satsning! Jag har inte så lång erfarenhet av riksdagsarbete att åberopa, men jag tycker att det är anmärkningsvärt att regeringen har handlat så nonchalant mot en enhällig riksdag. Det är oförskämt! Om någon på departementet lyssnar på debatten vill jag säga: Fy skäms! Det finns mycket att säga om handläggningen. Jag hade förmånen -- eller vad man skall kalla det -- att följa ärendets behandling i både finans och bostadsutskottet. Man kan inte säga att det ena utskottet var bättre än det andra; det var lika hönsigt i båda. Det som oroar mig mest är att vi står inför så stora problem, i kombination med den handlingsförlamning som ibland råder. Behandlingen i utskotten av ROT-satsningen är snarlik den behandling som sker av statsbudgeten. Det gagnar definitivt inte Sverige. Folk tycker att det är mycket prestige i politiken. Trots det tror jag att man i allmänhet inte vet hur mycket prestige och revirtänkande som råder i verkligheten. Trots allt ser jag en strimma ljus där borta i tunneln, och jag hoppas att riksdag och regering tar sig i kragen. Vi kan titta på ROT-frågan. Där satt vi i minst fyra utskott samtidigt och skulle resonera och komma överens om olika bitar. När vi föreslog att man i stället skulle utse en grupp som förhandlade fram ett förslag möttes det med kalla handen. Detta kunde annars ha klubbats i de olika utskotten. Tiden gick, och vi kom ingen vart. Det var t.o.m. en sammanträdesfri vecka. Arbetslösheten bara ökade. Till slut var det några få som gjorde upp, och man var så sent ute att det fick kallas till extra sammanträde i både finans och bostadsutskottet. Detta hade vi ingen aning om i förväg. Därför blev det som det blev. ROT-programmet har karaktären av ett utslängt plockepinn, som nu bostadsutskottet m.fl. utskott haft att reda ut. Här måste jag säga att jag är ganska besviken på Socialdemokraterna. Att regeringssidan bara ville få ner något på papperet är inte så konstigt. De har inte visat något som helst intresse, förutom några dagar före uppgörelsen i finansutskottet. Hur kunde Socialdemokraterna gå med på en så medioker uppgörelse, när en mycket bättre fanns i sikte? För mig är detta svårt att förstå. I samband med behandlingen av finansutskottets betänkande ställde jag en fråga till Allan Larsson. Han begärde inte replik, men jag hoppas att det är litet bättre krut i Oskar Lindkvist. Frågan jag ställde var: Varför ville inte Socialdemokraterna träffa en bättre uppgörelse med Ny demokrati? Om ni inte vill träffa en för er bra uppgörelse med oss, vore det angeläget att få detta klarlagt. Till Oskar Lindkvist skulle jag också vilja säga att det är riktigt att ett VA--ROT-program inte ger så många direktjobb. Men det skulle faktiskt ge en del kringjobb. Det vore i alla fall värt att se på förslaget. På vissa håll är behoven rätt så stora. När jag kom till riksdagen, trodde jag att politiker var skickliga på att förhandla och göra upp i kulissen, att de var proffs på det politiska spelet. Men ROT-satsningen har tyvärr inte visat prov på detta. Det har varit mycket trögare än jag trodde, och man har visat betydligt mindre vilja att göra upp än jag någonsin kunde föreställa mig. Men trots allt stöder vi uppgörelsen. Den är bättre än ingenting alls, men den kunde som sagt ha varit mycket bättre.

Herr talman! Dan Eriksson och Ny demokrati är besvikna över att de inte har fått den bästa lösningen. Jag har frågat mig vilken lösning Ny demokrati egentligen vill ha. Dan Eriksson försökte framställa det som om Ny demokrati skulle vara pådrivande och ha en rad förslag i rockärmen. Jag har här samtliga motioner som Ny demokrati har väckt i denna fråga. I den stora ekonomiskpolitiska motionen finns ROT-sektorn upptagen på knappt en sida. Man slutar med ett yrkande om att begära åtgärder från regeringen till ett ROT program. Dan Eriksson har nu kritiserat att det inte har kommmit fram någonting. Men då får ju utskottet och riksdagen själva ta initiativ. Det har vi också gjort, och det har givit detta resultat. Givetvis söker vi förhandla med dem som föreslår åtgärder, eftersom vi själva har förslag om åtgärder. Jag anförde i den allmänpolitiska debatten att vi i Centern ville se en förlängning av RBF-stödet och få en avdragsrätt genomförd. Det finns enskilda motioner, som är direkta avskrifter av den ekonomisk-politiska motionen från Ny demokrati. De har precis samma yrkanden om att riksdagen skall begära förslag från regeringen. Även Dan Eriksson står bakom en enskild motion. I övrigt pekar man i en motion på möjligheten att göra investeringar just i vatten och avloppssystemet. Dessutom finns det två motioner med krav på avdragsrätt för egnahemsägare. Detta finns nu med i ROT-uppgörelsen. Min fråga är: Vad har Ny demokrati därutöver att tillföra debatten? Jag förstår att Dan Eriksson är besviken över att han inte har fått vara med och påverka uppgörelsen. Men jag förstår samtidigt att Oskar Lindkvist vände sig åt rätt håll, när han ville nå resultat. Det är förklaringen, såvitt jag kan förstå.

Herr talman! Som jag ser det finns det egentligen ingen anledning för Dan Eriksson att vara besviken. Vi har gemensamt kommit fram till att avdragsrätten skall gälla. Om Dan Eriksson menar att det är att driva på i ett utskott att ständigt ta upp denna fråga och be någon annan att föreslå åtgärder, då kan man möjligen påstå att ni har drivit på. Men konkret, förslagsmässigt, skulle jag gärna vilja veta vad Dan Eriksson och Ny demokrati vill komplettera ROT-uppgörelsen med. Det finns inte ett enda förslag utom vatten och avloppsprojektet i de sex motioner som har väckts beträffande ROT programmet. Vad är dåligt i uppgörelsen, och vad vill Ny demokrati komplettera den med för att göra den bättre? Att det har blivit en bred uppgörelse i denna fråga mellan Socialdemokraterna och regeringen beror också på att ingen av oss egentligen vet var Ny demokrati står från den ena dagen till den andra. Står ni för de förslag som ni har lagt fram och som är väldigt få i och för sig i detta fall, eller vad gäller just i dag? Vad vill ni komplettera ROT uppgörelsen med som skulle öka sysselsättningen och dessutom förbättra den ekonomiska balansen med ett stort budgetunderskott?

Herr talman! Mitt inlägg är närmast föranlett av Dan Erikssons huvudanförande. Han uttalade sin besvikelse över Socialdemokraterna, och han frågade varför vi inte ville träffa en bättre uppgörelse med Ny demokrati utan i stället träffade en sämre överenskommelse med de andra politiska partierna i bostadsutskottet. Om man skall lita eller inte lita på Ny demokrati överlåter jag åt varje riksdagsledamot att själv avgöra. Jag har dock litet dåliga erfarenheter av Ny demokrati. För bara ett år sedan var vi överens i bostadsutskottet om att vi i kammaren skulle driva igenom stimulansåtgärder i de allmännyttiga bostadsområdena. Ny demokrati och Socialdemokraterna var då överens om att vi skulle göra det. Men den eftermiddag då kammaren tog ställning i den frågan befann sig samtliga nydemokratiska riksdagsledamöter i Vagnhärad i Sörmland för att demonstrera tillsammans med Radio Nova, som var anklagad för att syssla med illegal närradioverksamhet. Att sedan efteråt begära att vi skall ha det största förtroende för ett parti som uppträdde så ansvarslöst som Ny demokrati uppträdde vid den tidpunkten tycker jag nästan är att begära litet för mycket. Sedan vill jag säga till Dan Eriksson -- det kan vara bra att veta -- att Socialdemokraterna har ett förflutet i bostadsfrågan och i ROT-frågorna som vi är väldigt stolta över. Det har varit en av våra hjärtefrågor tillsammans med arbetsmarknadsfrågor. Vi insisterar alltjämt på att vi vid alla tillfällen när det är både befogat och nödvändigt står i främsta ledet för att främja byggandet och ombyggandet av bostäder. När det gäller det framtida boendet kommer bostadsutskottet snart att få syssla med de mera allmänpolitiska frågorna, med ett stort utrymme för angrepp på regeringen i vissa bostadspolitiska frågor. Då har fatiskt Dan Eriksson i Stockholm chansen att visa sin tillgivenhet med Socialdemokraterna och på viktiga områden föra en annan bostadspolitik än den regeringen företräder.

Herr talman! Dan Eriksson i Stockholm frågar först om jag litar på honom. Jag skall göra ett ärligt försök att lita på Dan Eriksson. Men den argumentation som just nu kom, att det var viktigare att vara i Vagnhärad i stället för i riksdagens kammare för att medverka till ett ökat stimulansbidrag på det viktiga bostadsområdet, inger faktiskt ingen respekt och utgör inget underlag för att tilltron skall öka när det gäller tillförlitligheten. Det måste väl Dan Eriksson medge. Sedan säger Dan Eriksson att det svåra med Socialdemokraterna är att man skall stötta deras förslag. Men Ny demokrati stöttar inte våra förslag. Det är bara en vecka sedan som vi i bostadsutskottet diskuterade en avreglering av byggmarknaden. Där fanns två förslag. Det var ett förslag om att regeringen skulle få bemyndigandet att utfärda bestämmelserna. Men vi från socialdemokratisk sida beslöt att tillstyrka en motion från Ny demokrati om att det är riksdagen som skall avgöra de frågorna, inte regeringen. Inom kort kommer det förhoppningsvis att inträffa att Ny demokrati och Socialdemokraterna, naturligtvis också Vänsterpartiet, kommer att här i kammaren bestämma att det är riksdagen som skall ha det slutliga ordet när det gäller formerna för avregleringen på bostadsområdet. Där har Dan Eriksson chansen att visa hur pass hållfast pålitligheten är hos Ny demokrati.

Herr talman! Jag måste besvära kammaren med ytterligare ett anförande därför att jag för det första tyckte att Dan Eriksson i Stockholm sätter väldigt mycket av sin personliga heder i pant i den här diskussionen. Han ställde frågan till mig om jag tycker att han har svikit mitt förtroende. Jag vill då gärna säga att jag hittills har litat på Dan Eriksson. Jag hoppas kunna göra det i fortsättningen också. Men jag skulle vara väldigt försiktig med att ställa ut min personliga heder och trovärdighet på det sätt som Dan Eriksson gör, om jag tillhörde ett parti som Ny demokrati, som just nu beter sig på det sätt som det gör. Jag har förstått att det tyvärr inte alltid är Dan Eriksson som själv avgör vad man till slut tar för ställning från det partiets sida. Det gör naturligtvis osäkerheten väldigt mycket större. För det andra kritiserade Dan Eriksson uppgörelsen om ROT-programmet väldigt kraftigt. Han uttryckte sig bl.a. som så att det var någonting ihoprafsat som han liknade vid plockepinn. Jag hade naturligtvis förväntat mig att jag skulle få ett besked om vad det var som var så dåligt och vad det var som Ny demokrati och Dan Eriksson ville komplettera det här åtgärdspaketet med för att göra det bättre. Det svar jag har fått är att man skulle satsa mer på skolorna. Det är för det första ett förslag som inte finns med i någon av de sex motioner som tidigare har lagts i denna fråga. För det andra noterar jag att i ROT-uppgörelsen finns 800 miljoner kronor avsatta för kommunala stimulansåtgärder. Man får direkt stimulansbidrag med 30 % om man vill rusta upp skolor. Man kan från kommunernas sida använda alla dessa pengar till att rusta upp skolor med om man skulle vilja det. Så jag tycker att den här kritiken faller platt till marken. Jag konstaterar att Ny demokrati inte har någonting bättre att tillföra uppgörelsen än de förslag som ligger på riksdagens bord.

Herr talman! På en punkt är jag helt överens med Dan Eriksson, att den här debatten håller på att glida i väg. Av Dan Erikssons senaste inlägg kunde jag inte uppfatta särskilt mycket konkret. Jag -- och alla som står bakom ROT-uppgörelsen -- delar uppfattningen att det är viktigt att rusta upp skolorna. Det finns inga delade meningar på den punkten. Jag upprepar än en gång att det genom uppgörelsen finns 800 miljoner som står till förfogande för upprustning av skolor. Men vad är det som gör att just skolorna har blivit så behjärtansvärda för Dan Eriksson? De glömdes ju bort helt när ni lade fram era egna förslag inför riksdagen. Herr talman! Slutligen tycker jag att det är väl saftigt att skylla på att det är fel på riksdagens arbetsformer, när man inte har ett enda ytterligare förslag att komma med. Det finns ingenting i riksdagens arbetsformer som har hindrat Ny demokrati från att lägga fram hur många bra ROT förslag som helst och få gehör för dem. Men det har man inte gjort. I bostadsutskottet har vi på vederbörligt sätt berett detta ärende vid åtskilliga tillfällen. Det finns ingenting i arbetsformerna som på något sätt har hindrat någon från att lägga fram förslag. Det har inte heller funnits någonting som har varit dolt. Jag har som ordförande haft ett fullständigt grepp över den här frågan. Och det tror jag att också alla ledamöter i utskottet inkl. Dan Eriksson har haft. Dan Eriksson sitter ju dessutom i både finansutskottet och bostadsutskottet, som har behandlat den här frågan. Är det möjligen därför som Dan Eriksson upplever det som att det har varit hönsigt i dessa båda utskott?
Herr talman! För att börja med det som Agne Hansson avslutade med, så har jag inte yttranderätt i finansutskottet. Hönsigheten där kan jag alltså inte påverka. För mig är det viktigt att få igenom saker. Det är viktigare att kunna diskutera än att ha den formella rätten att lägga fram förslag. I bostadsutskottet var det mest bordläggning och väntan på att något skulle hända. Våra förslag var kanske inte kända hos regeringssidan, eftersom vi inte märkte något intresse för att över huvud taget göra något. Förslagen var kanske mera kända hos socialdemokraterna. Det är klart att jag borde ha delgett Agne Hansson mera. Vi har kört ganska hårt med avdragsmöjlighet för villaägare och bostadrättsinnehavare -- vilket inte kan vara helt obekant -- med upp till ett basbelopp. Vi har också kört hårt med skolsatsningen. Vi är öppna för att diskutera en helhet, ett paket. Det är klart att om man skall diskutera ett paket, är det dumt att börja med att låsa sig. Men jag håller med Agne Hansson om att vi kunde ha varit tydligare till regeringssidan på den här punkten. Om detta öppnar för förhandlingar i framtiden, skall jag se till att bli väldigt tydlig.

Herr talman! Det är mycket i Sverige i dag som är annorlunda mot vad vi har vant oss vid. Allt fler människor känner otrygghet inför framtiden. Många är med rätta oroliga för sina jobb. Mer än en halv miljon svenskar står i dag utanför den ordinarie arbetsmarknaden. För ungdomarna är det snarare regel än undantag att det inte går att få tag i ett arbete efter skolan. Inget är så nedbrytande för en ung människa som att inte få känna att man behövs. Men även för andra arbetslösa är oron för det okända påfrestande. Vanliga frågor som man ställer sig är: Hur länge skall jag gå arbetslös? Får jag något jobb över huvud taget? I detta arbetsmarknadsläge gäller det att alla tänkbara ansträngningar görs för att satsa på arbete och utbildning. I denna satsning har det reguljära utbildningsväsendet en självklar roll att spela. Att utnyttja läget till kompetenshöjning är bra såväl för den enskilde som för samhället. Att ha förbättrat sin utbildning innebär att man står starkare på arbetsmarknaden när konjunkturen vänder, samtidigt som det bidrar till att höja landets konkurrenskraft gentemot omvärlden. Till det dystra konstaterandet att landet har mellan 500 000 och 600 000 personer som står utanför den ordinarie arbetsmarknaden i dagsläget kommer det faktum att ett stort antal elever slutar sin gymnasieutbildning till våren. För dem som inte går vidare till högskolan väntar en svår, för att inte säga hopplös, arbetsmarknad. Detta gäller främst elever från de tvååriga gymnasielinjerna. Situationen för dessa ungdomar uppmärksammades förvånansvärt nog inte med en rad i regeringens budgetproposition. Inga som helst förslag till åtgärder framfördes från regeringens sida för att förhindra att en stor andel av de studerande vid gymnasieskolorna skulle komma att gå direkt ut i arbetslöshet. Inte heller uppmärksammades att många av de mer än 90 000 ungdomarna som nu inom några månader kommer att få lämna sina ungdomspraktikplatser skulle få en stärkt ställning på arbetsmarknaden om de fick komplettera sin utbildning med ett ''tredje gymnasieår''. Från socialdemokratisk sida föreslog vi redan i januari att riksdagen skulle anslå medel för att det skulle bli möjligt för kommunerna att anordna utbildning i form av det tredje gymnasieåret för Utskottets majoritet har under utskottsbehandlingen konstaterat att socialdemokraternas bedömning är riktig. Delvis går man också motionen till mötes. För att slippa att tillstyrka s-motionen i ärendet väntar utskottsmajoriteten in en proposition från regeringen. Tyvärr innehåller propositionen bara förslag om en finansiering av 11 000 platser för ungdomar upp till 20 år. Detta är enligt vår mening en för låg ambitionsnivå. Utgångspunkten är 11 000 platser, trots att utskottets majoritet anger att alla skall kunna erbjudas ett tredje år. Risken är att siffran blir en planeringssignal till kommunerna. Dessutom lämnas ungdomarna i åldrarna 20--24 år beklagligtvis utanför. Jag vill därför yrka bifall till socialdemokraternas reservation nr 1, som innebär att minst 50 000 Vi vill också från socialdemokraternas sida redan nu ge garanti till de ungdomar som nästa år går ut tvååriga utbildningar att de skall få en plats på ett tredje år. Att redan nu ge en sådan utbildningsgaranti är bra både för elevernas och kommunernas studieplanering. Herr talman! Den kommunala vuxenutbildningen spelar en mycket betydelsefull roll när det gäller att åstadkomma kompetenshöjning hos arbetskraften. Dessutom är det genom komvux som idéerna om ett livslångt lärande får en reell innebörd. Tyvärr har man från moderat håll alltför ofta betraktat komvux som ett nedprioriterat område. Detta markerades ytterligare i den budget som det moderatstyrda Utbildningsdepartementet presenterade förra året. Det blev också en signal till många kommuner om att det var på detta område besparingar skulle göras. I dagens arbetsmarknadsläge är det särskilt angeläget att den gymnasiala och yrkesinriktade vuxenutbildningen inte hamnar i strykklass. Tvärtom måste denna betonas, både som instrument för kompetenshöjning i arbetslivet och för att öka den tekniska utbildningen. De köer till komvux som finns i många kommuner skulle ges utomordentliga möjligheter att minska om riksdagen gjorde det inte alltför dramatiska ställningstagandet att öka komvuxvolymen med de 20 000 utbildningsplatser som vi socialdemokrater nu föreslår. Av dessa platser bör 2 000 avsättas till den ettåriga teknikerutbildningen inom komvux. Vi är ju alla överens om att den tekniska utbildningen har för låg volym. En expansion av högskolan genomförs just nu. Komvux spelar en viktig roll för att klara denna dimensioneringsökning. Redan i dag har ungefär en tredjedel av högskoleeleverna kompetens från den kommunala vuxenutbildningen. Ulf Melin! Varför vill majoriteten inte ge fler vuxna möjlighet att studera när vi vet att behovet är stort och önskemålen många? Vad är ert alternativ? Majoriteten bygger också avslaget på förslagen på resonemanget att komvux under 1992 har ökat sin undervisningsvolym. Under gårdagen uppgav Skolverket i ett TT-meddelande att utbudet inom komvux i landet generellt minskar samtidigt som efterfrågan på utbildning ökar. Många specialkurser har dragits in. Totalt minskade undervisningstimmarna från 1991 till 1992 med 10 %. Är det inte dags att ompröva detta ställningstagande, Ulf Melin? Låt mig avslutningsvis uttrycka min glädje över att regeringspartierna nu har medgivit att det var ett misstag att förra året ta bort stimulansbidraget till upprustning av skollokaler, och att detta bidrag nu återkommer. Det kommer i många kommuner att vara till glädje för elever och personal, som nu kommer att få en bättre arbetsmiljö. Herr talman! Med det anförda ber jag att få yrka bifall till de socialdemokratiska reservationerna i detta betänkande.

Herr talman! Jag vill bara ge en kort kommentar till min utskottskollega Jan Björkman. Jag betvivlar inte ett ögonblick socialdemokraternas ambition och vilja att öka antalet utbildningsplatser. Men samtidigt blev jag förvånad när chansen exempelvis i går fanns att skapa 10 000 nya högskoleplatser. Men det ville ni inte eftersom ni inte fick bestämma var de exakt skall vara. Därför tvivlar jag litet grand på hur äkta viljan egentligen är. Jag har begärt ordet närmast för att kort få kommentera hemspråksundervisning och svenska för invandrare. Ny demokrati har lagt två reservationer. Jag skall inte fördjupa mig i dessa, eftersom det inte är fråga om några nya debattområden. Vår ståndpunkt borde väl vid det här laget vara ganska klar. Låt mig bara helt kort få förklara varför vi har reserverat oss i hemspråksfrågan. Jag har aldrig betvivlat att man, när man designade nuvarande system för hemspråkundervisningen, gjorde det med de bästa föresatser. Det anges också i utbildningsutskottets betänkande att naturlig tvåspråkighet är bra, vilket är lätt att instämma i. Men problemet, som vi nydemokrater uppfattar det, är att det inte finns några som helst belägg för att hemspråksundervisningen med den svenska modellen uppnår uppsatt mål. Detta bekräftas också av att inga andra länder har följt denna modell. Det finns tvärtom belägg för att den har saboterat undervisningen och skapat problem när det gäller lärarkompetens, planering och genomförande samt hindrat annan undervisning och liknande. Därför var det inte med så liten förvåning, men framför allt med glädje, som jag i går när jag tittade på Rapport och Aktuellt bl.a. kunde konstatera att mina kära riksdagskolleger i Folkpartiet nu har svängt i frågan. De håller med om att hemspråksundervisningen inte bör ligga på ordinarie undervisningstid. Detta välkomnar jag naturligtvis. Jag skall inte alls triumfera genom att säga: Vad var det vi sade? Jag tycker att det är väldigt skojigt att utvecklingen går i den riktningen. Jag hoppas att vi nu slipper den typ av vulgärargument som användes för ett à två år sedan, då vi nydemokrater ansågs vara främlingsfientliga och rasister därför att vi ville diskutera uppläggningen av hemspråksundervisningen. Jag har aldrig haft något emot hemspråksundervisning, tvärtom. Men jag tycker inte att den skall ske på skoltid och på skattebetalarnas bekostnad. Vi tycker att undervisningen skall kunna skötas av invandrarna själva. Den skall naturligtvis ges precis det stöd som samhället ger för all annan typ av utbildning genom statsbidrag, lokaler och liknande. Detta är självklart. Låt mig konstatera att utvecklingen som vanligt går Ny demokratis väg, och att verkligheten hinner i kapp även oss i det här huset. Den andra reservationen gäller svenska för invandrare. Jag tror ärligen att alla -- både i utskottet och i de politiska partierna -- är överens om att målet med SFI är att på kortaste möjliga tid och så fort som möjligt lära de invandrare som kommer till Sverige det svenska språket. Skillnaden tror jag är att vi nydemokrater vill ställa väldigt tydliga och skarpa krav på invandrarna, kommunerna och på de lärare som undervisar i svenska. Det beror på att vi tycker att krav ger uttryck för omsorg. Om man inte ställer krav, bryr man sig inte heller om. Det är den brist på äkta engagemang och krav som gör oss nydemokrater upprörda. Det är gamla välkända problem som finns inom svenskundervisningen. Utbildningsutskottet tar då till sin s.k. storslägga genom att skriva att utskottet förutsätter att ledningen för SFI-undervisningen i kommunerna snarast följer upp intentionerna och vidtar konkreta åtgärder för att förbättra närvaron i undervisningen och höjer undervisningens effektivitet. Utskottet utgår vidare från att Skolverket, som ansvarig central myndighet, prioriterar SFI-undervisningen i sin uppföljningsoch utvärderingsverksamhet och till kommunerna återför information och modeller för väl fungerande SFI-undervisning. Jag tycker att det är upprörande att man nöjer sig med att göra en skrivning. Bakgrunden till skrivningen är just att bl.a. Riksrevisionsverket och Riksdagens revisorer har konstaterat att ineffektiviteten i svenskundervisningen är minst sagt upprörande. Närvaron är bristande, liksom motivationen etc. För den faktiska resursinsats som ges i timmar -- om jag minns rätt är det 720 timmar -- motsvarar att man läser språket på halvtid under ett år. Om man inte med den insatsen har lärt sig språket, är det mycket alarmerande. Det är mot den bakgrunden som vi nydemokrater menar att det krävs handling för att skapa nödvändigt omvandlingstryck, därför att kommunerna och många invandrare struntar uppenbarligen i detta. Det är för att sätta den blåslampan på kommunerna och för att skapa handling som vi i stället för gulliga formuleringar i betänkandet har föreslagit att man helt enkelt tillfälligt under ett år drar tillbaka pengarna för att se till att man verkligen tar sig i kragen. Herr talman! Jag yrkar bifall till reservationerna 4